Herr talman! Det är inte herr Ernulf obekant att det pågår en reformering på olika nivåer på rättsområdet, och ett av strävandena ser vi i det här propositionsförslaget. Det återkommer i ett annat förslag som herr Ernulf försökte bygga upp en plattform för i sitt anförande nyss. Men vi tar väl var sak för sig. Denna fråga har en principiell betydelse — jag vill understryka det. Herr Ernulf sade inte att möjligheterna var stängda. I brottmål är det helt klart att man får söka prövning i högsta domstolen. Man konstaterar att den nuvarande dispensprövningen utgör 50 procent av arbetet i högsta domstolen. Herr Ernulf medger att man inte kan avgöra huruvida det blir större rättssäkerhet i högsta domstolens dom än i hovrätternas domar och säger sedan att vi skall se detta som en möjlighet för den enskilde att få sin sak prövad i flera instanser. Jag hävdar tvärtemot den uppfattningen att man skall försöka få de rättsvårdande instanserna så verkningsfulla att man kan lita på rättsprövningen ända nerifrån, och då borde det räcka med två instanser. Det är inte alls säkert att den tredje instansen garanterar mera rättssäkerhet än de två instanser som redan prövat förslaget. Ur samhällets synpunkt bör icke en uppmuntran till långa processer vara önskvärd. Frågan om yttersta domen i det sammanhanget har liten betydelse. Vi bör skapa förutsättningar för att lagprövningen skall bli sådan att den enskilde kan lita på den i alla instanser och då är prejudikattolkningen mycket viktig.
Herr talman! Jag vill gärna förtydliga ett uttalande som herr Dockered fällde i sitt senaste anförande, när han nämnde att man i brottmål alltid kan söka fullföljdstillstånd i högsta domstolen. Ja, söka kan man göra, men allt vad jag nu har sagt om begränsningen i möjligheten att få saken prövad i högsta domstolen gäller såväl brottmål som tvistemål. Det är i fråga om brottmålen som det är mest oroväckande ur rättssäkerhetssynpunkt. Däremot är det i den andra frågan, när det gäller bevisning i hovrätt, en viss skillnad mellan brottmål och tvistemål, men det skall jag inte ta upp här.

Herr talman! Bakgrunden till de lagförslag som behandlas i justitieutskottets betänkande nr 9 är de allvarliga säkerhetsproblem för den civila luftfarten som flygplanskapningarna medför. Vi har för övrigt i vårt land just i dagarna fått ett fall som aktualiserar de risker som finns. Därför är det enligt utskottets mening befogat att på sätt som föreslås i propositionen införa en särskild bestämmelse om straff för kapning av luftfartyg. Utskottet är alltså helt enigt i denna fråga. Den punkt där våra meningar skiljer sig är hur lagtekniken skall byggas upp. Propositionen innebär att det lindrigare brottet kommer först och att det grövre brottet kommer som ett andra stycke i lagtexten. Vi reservanter anser emellertid att brottet olaga flygplanskapning regelmässigt är att betrakta som ett grovt brott och att det därför är naturligt att det är det grova brottet som bör betraktas som normalbrott. Vi har därför, med instämmande i lagrådets synpunkter, ansett att det första stycket i lagtexten borde innefatta normalbrottet och då omfatta fängelsestraff med lägst ett och högst tio år. Vi ansluter oss därvid till den teknik som man i brottsbalken i övrigt använder när det gäller mord, människorov och olaga frihetsberövande. Vi tycker att det är paragrafer som man analogt kan jämföra med. Jag skulle också, herr talman, vilja säga att propositionens förslag är litet egendomligt även på det viset att där särskilt anmärks att man, för att ett brott skall betraktas som grovt, genom detta skall ha framkallat fara för flera människoliv. I och för sig tycker jag att fara för ett människoliv är tillräckligt för att man skall anse att brottet är grovt. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Låt mig få stryka under vad fru Kristensson alldeles nyss sade från talarstolen: utskottet är helt enigt när det gäller principerna. Vi finner det angeläget att vårt land aktivt deltar i de ansträngningar som gjorts på det internationella planet för att bekämpa de allt oftare förekommande kapningarna. Den föreliggande konventionen och den proposition som nu föreligger till kammarens bedömande är konkreta uttryck för dessa ansträngningar. Vi är däremot oeniga när det gäller lagtekniken. Det finns ingen skillnad när det gäller bedömningen av straffsatserna. Vi inom utskottsmajoriteten har, i likhet med departementschefen, stannat för att man, när man skall föra in dessa bestämmelser som en ny paragraf i 13 kap., logiskt bör följa de uppställningar som finns i förevarande kapitel av brottsbalken. Där sätts den lindrigare straffsatsen först och den grövre straffsatsen och de grövre brotten senare. Vi har ställt oss bakom departementschefens bedömande just därför att vi tycker att det finns andra brott som det här kan jämställas med, nämligen olaga tvång, rån och sabotage. Vi är väl medvetna om att det finns mycket som talar för en annan ordning — den som lagrådet har förordat. Men med tanke på logiken i uppställningen i 13 kap. i brottsbalken och jämförelsen med brotten olaga tvång, rån och sabotage har utskottsmajoriteten stannat för att helt ställa sig bakom propositionen. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till justitieutskottets betänkande nr 9 och avslag på den till betänkandet fogade reservationen.
Herr talman! När fröken Mattson talar om logiken i uppbyggnaden av lagen skulle jag bara vilja framhålla att departementschefen i en proposition, som vi kommer att behandla litet senare här i kammaren och som gäller skärpta straff för olaga vapeninnehav, föreslår att man, med hänsyn till brottets allvarliga karaktär, lagtekniskt skall ta de grova brotten som normalbrott och alltså börja med dem. Jag kan således med samma rätt som fröken Mattson hävda att reservanternas förslag till lagteknisk uppbyggnad i vart fall stämmer med den logik som justitieministern förordar i propositionen om olaga vapeninnehav. Dessutom tycker vi, som jag sade tidigare, att flygplanskapning är ett brott som med full rätt kan jämföras med mord, människorov och olaga frihetsberövande, där man använder samma lagteknik.

Herr talman! Tillåt mig först att till föredragande statsrådet Lidbom uttrycka min tillfredsställelse över hans referat i propositionen av de olika åsikter som har framkommit under förarbetena, Det förefaller mig som om propositionen är skriven på ett mycket objektivt sätt och som om det mesta av betydelse från olika ståndpunkter har kommit med. Det gläder mig så mycket mer att kunna ge denna komplimang till statsrådet Lidbom som jag inte är säker på att jag så ofta har tillfälle till det eljest. Eftersom jag också nu sysslar med detta ämne vill jag gärna säga att jag tycker mig i denna proposition ha funnit att juristen Lidbom har haft övertaget över politikern, och det är också något att glädja sig över. Det är en tillfredsställelse som vi kanske inte upplever i samband med andra propositioner vid denna vårriksdag. Jag vill också uttrycka — och det är viktigare i sak — min tillfredsställelse över att vi får en FN-lag, att vi alltså har möjligheter att på ett mera allmänt sätt bedöma ingripanden av det slag som kan bli föranledda och att vi slipper arbeta oss fram med en lagstiftning skapad för stunden och för ögonblicket. Det är välkommet. En i tid av lugn förberedd lagstiftning är alltid bättre än en improviserad, kanske under psykos och tidspress. Vi har sett exempel på det helt nyligen i denna kammare.

Allt detta innebär emellertid inte att man kan vara odelat nöjd med innehållet i hela lagen. I vissa punkter utöver vad som nämnts i reservationen skulle jag vilja framföra en liten stilla gensaga. Jag tycker t.ex. att statsrådets ändring av kommittéförslaget — på den punkten är jag ju inte ojävig — i fråga om godtrosförvärven är föga motiverad. Jag kan inte finna annat än att det därest den tillämpas kan komma att leda till onödiga rättsförluster för den enskilde. Och även om dispensvapnet där kan användas så är det i alla fall fråga om skador som inte behövt komma till stånd om man hade följt kommitténs förslag i den delen. Jag tycker också — och det är en principiell anmärkning — att det faktum att Sverige i en lagstiftning av denna karaktär tillägger sig domsrätt inte i sak men på papperet i fråga om utländska medborgare för handlingar som dessa har begått utomlands, och som kanske inte är straffbara enligt deras lags rättsregler men enligt vår, inte är särskilt lyckat. Vi verkar ju själva mot sådana tendenser när det gäller annan lagstiftning. Jag erinrar om våra uttalanden beträffande viss amerikansk lag i samband med sjöfarten. Låt vara nu att brottsbalken inte möjliggör ett tillrättaförande av sådan utländsk medborgare inför svensk domstol, men det finns i alla fall ett institut i denna lagstiftning, nämligen avvisning som dock kommer till stånd för brott som utlänning har begått utomlands. Jag tycker inte det är bra. Jag tycker det är principiellt felaktigt, även om jag medger att statsrådet i motiven har mjukat upp litet av kommittéförslaget i rätt riktning. Men de två huvudpunkterna som reservationen i utrikesutskottets betänkande främst gäller är frågan om riksdagens medverkan och frågan om ersättning i samband med sanktioner och åtgärder enligt denna lag. När Sverige en gång anslöt sig till Förenta nationerna betonades det från flera håll, särskilt från dåvarande utrikesministern Undén, att detta innebar ett klart avsteg från neutralitetspolitiken. Enligt FN-stadgan skulle Sverige kunna vara förpliktat att medverka med sanktioner. Det var alltså ett resultat av vår anslutning till FN. Detta skulle även gälla om sanktionerna i fråga innebar avsteg från vår neutralitetspolitik. Motiveringen för att vi tog detta steg var ju, att stormaktsvetot ansågs omöjliggöra att vi på denna väg skulle bli inblandade i stormaktskonflikter. Det var väl också riktigt på papperet, men utvecklingen har ju senare visat att detta inte höll. Genom att en av stormakterna, Kina, inte annat än genom en buffertregim blev ansluten till FN har stormaktsvetot i den ursprungliga enkla lydelsen icke fungerat. Teoretiskt hade det t.o.m. kunnat tänkas att Sverige skulle ha kunnat bli förpliktat att medverka i sanktioner mot Kina, därest sådana beslutats av säkerhetsrådet och intet stormaktsveto hade inlagts. Det var väl knappast troligt att i ett sådant fall Formosa-Kina skulle ha inlagt ett sådant veto. Men detta är, herr talman, lyckligtvis teori och inte verklighet. Det pekar dock på en liten svaghet i sanktionsvapnet, vilken bör föranleda en viss observans när det gäller frågor om att sätta sanktioner i kraft. Nu har reservanterna i utrikesutskottet accepterat att riksdagen icke obligatoriskt behöver höras i förväg när det gäller ikraftträdandet av sanktioner som är obligatoriska och som alltså har ålagts oss av säkerhetsrådet. Däremot har meningarna delat sig om rekommendationer. Rekommendationer av säkerhetsrådet kan visserligen också bli föremål för stormaktsveto, men som mycket riktigt också påpekats i propositionen är rekommendationerna ofta av en lösare karaktär. De är därjämte ibland tecken på att det inte funnits någon fast viljeyttring hos vederbörande organ eller hos förslagsställarna, utan man har valt rekommendationens väg i stället för den obligatoriska vägen därför att det kanske har rått en viss osäkerhet om mål och medel. Sverige har också handlat på olika sätt i samband med olika rekommendationer. De rekommendationer som beslöts i samband med Koreakriget 1950 behandlade Sverige på ett sätt, rekommendationer i samband med Rhodesia behandlade Sverige på ett annat sätt. Reservanterna menar att riksdagen borde i förväg höras innan beslut fattas om sanktioner som är rekommenderade. Det är många skäl för denna ståndpunkt. Några finns återgivna i reservationen. Andra kan nämnas här, men jag skall inte fördjupa mig i ämnet. De är också anförda i kommittébetänkandet. Ett av skälen är naturligtvis att sanktionerna över huvud taget är av mycket genomgripande karaktär för den enskilde och för företag. De bör alltså föregås av en ingående prövning, som bör vara såväl formell som materiell — formell i fråga om huruvida beslutet är fattat på rätt sätt i Förenta nationerna — det råder ibland en viss löslighet i den församlingen — och materiell i fråga om huruvida de överensstämmer med vad vi enligt svensk rätt kan följa. Jag tror inte att det hade varit någon större risk för tidsutdräkt, om man hade följt reservanterna på detta avsnitt. Vi skulle kanske inte med samma snabbhet ha kunnat effektuera en rekommendation om sanktioner, men med tanke på hur långsamt det i själva verket gick för andra länder och för flertalet stater i samband med Rhodesiasanktionerna hade det väl inte varit någon riksolycka. Den andra stora invändning som reservanterna gör gäller behandlingen av ersättningsfrågorna. Reservanterna vill att det i själva FN-lagen skall införas ett stadgande som skapar möjlighet till ersättning för rättsförluster i samband med åtgärd som har föranletts av sanktionerna. Detta har tidigare avvisats av kommitténs majoritet och nu även av departementschefen och utskottsmajoriteten. Man säger att det inte är nödvändigt med en sådan lag.

Det finns också många andra skäl att åberopa i sammanhanget, och jag vill peka på att många remissinstanser har särskilt starkt tryckt på att det borde finnas en möjlighet till ersättning i sådana här fall. Frågan aktualiserades ju inte så mycket vid Italiensanktionerna. När den kom upp i riksdagen då, hade sanktionerna bara ett par veckor kvar att leva. De upphävdes kort efteråt. I Rhodesiafallet är det egentligen bara ett enda svenskt företag, tror jag, som drabbats av större ekonomisk förlust, och några anspråk på ersättning har inte ställts. Men det kan ju bli helt annorlunda när sanktioner av annat slag eller mot ett annat land kan komma till stånd. Nu säger departementschefen, och utskottet understryker det, vilket jag noterar med tillfredsställelse, att Kungl. Maj:t i alla fall har rätt att ge ersättning. Detta är riktigt, men det är klart att den enskilde skulle vara tryggare om i själva lagen fanns anvisad en möjlighet till ersättning. Jag medger att det kan uppkomma svåra avvägningsproblem i många fall, men värre spörsmål har varit uppe i samband med andra ersättningsfrågor, och i och för sig är detta inget skäl för att gå omkring frågan och inte alls i lagen ta in någon föreskrift om ersättning. Detta om reservationen. Jag skall bara nu göra några allmänna reflexioner om sanktioner som sådana och säga att det vore, för att travestera ett känt uttryck, lätt att skriva en satir om sanktionsvapnet. Ändå vore det felaktigt att så göra, ty man får betrakta detta vapen som ett första steg på vägen mot en internationell rättsordning, och vid ett sådant första steg måste man finna sig i att det sker misslyckanden, att det händer olyckor och att resultatet inte blir det man ville. Italiensanktionerna var ett klart fiasko på sin tid. Rhodesiasanktionerna artar sig att gå samma väg. Ganska lång tid efter att dessa sanktioner beslutats — först rekommenderade, sedan obligatoriska — har Rhodesia icke skadats. Dess handel blomstrar, och i FN har flera av kammarens ledamöter varit i tillfälle att se på tjocka dokument som visar i vilken utsträckning Rhodesia bedriver handel — med FN-stater och icke FN-stater, med stater i öst och stater i väst. Det inträffade också att den stat som hade begärt sanktionernas genomförande, nämligen Storbritannien, ganska länge gav dispenser, bl.a. för oljetransporter till Rhodesia, långt efter det att t.ex. Sverige hade agerat med en viss perfektionism. Vidare inträffade det att Storbritanniens dåvarande premiärminister Harold Wilson förhandlade med rebellledaren på ett brittiskt krigsfartyg ganska lång tid efter det att sanktionerna kommit i gång. Och vi vet att nu pågår sådana förhandlingar igen mellan den nuvarande brittiska regeringen och Rhodesias regering. Samtidigt har det inträffat att sanktioner har föreslagits i säkerhetsrådet av sådan omfattning att Storbritannien, som alltså ursprungligen var förslagsställare, måste använda sin vetorätt för att hindra genomförandet av sådana sanktioner. Dessa reflexioner föranleds i någon mån av ett uttalande som finns i en motion av herrar Magnusson i Borås och Virgin. Motionärerna pekar där på att vissa föreslagna sanktionsåtgärder kan bli av ganska inhumanitär art. Vad de syftar på är förslagen om att man skulle utvidga nu gällande sanktioner mot Rhodesia till att gälla även postoch telegrafförbindelser. I motionen antydes att sådant skulle kunna verka ganska brutalt mot enskilda människor. Antag att en svensk medborgare av ett eller annat skäl befinner sig i Rhodesia — äktenskap, affärsverksamhet eller annat. Det är hans lagliga rätt. Skulle han då genom att postförbindelserna avbrutits med Sverige icke kunna kommunicera med hemlandet om hälsotillstånd etc. och hans anhöriga inte få kommunicera med honom? Det är ett exempel. Ett annat exempel är att en missionär som finns på platsen inte skulle kunna få ha kontakt med sitt hemland om postoch telegrafförbindelserna på detta sätt avbrutits.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

Herr talman! FN är ju historiskt sett en mycket ung organisation, och det är inte så underligt om den som sådan har en hel del svårigheter när det gäller att använda sina potentiella möjligheter. Vi tycker nämligen alla att det borde vara möjligt för FN att göra väsentliga saker, och mycket har man uträttat. Men när man kommer in på det område som propositionen behandlar, är det ytterst få resurser som FN har till sitt förfogande — om man inte vill använda våld, och det skall i det längsta undvikas. Det är klart att man får se med, som herr Hernelius sade, något av förståelse på det förhållandet att FN inte har funnit sina former. Man vet inte riktigt hur man skall agera. Detta är en av anledningarna till att just sanktionsmedlet ofta i debatten kring FN-ingripanden fått en så central plats. Tyvärr har det, som herr Hernelius påpekade, när det använts cpentligen inte gett något resultat alls, i varje fall inte något som påverkat utvecklingen i den riktning som FN:s säkerhetsråd avsett. Inte heller när det gäller Rhodesia kan man iaktta några nämnvärda resultat. Jag skulle, herr talman, vilja gå ännu längre och säga att misslyckat användande av sanktioner givetvis är en allvarlig uppmaning till IN att fundera på om man skall använda sanktioner innan man fått en säkerhet för att de verkligen kommer att kunna bli något så när effektiva. Man skall vara på det klara med att det är ytterst svårt att i förväg ha en absolut säkerhet om detta, och vissa risker får man ta. Men när man nästa gång i säkerhetsrådet står inför frågan huruvida ett beslut om sanktioner skall fattas, är det verkligen nödvändigt att ha större säkerhet för att det kan bli effektivt än vad man hade i Rhodesiafallet. Jag kritiserar inte att man beslöt detta, men erfarenheten av Rhodesiafallet måste ändå tyda på att man bör vara försiktig. Om ett vapen används — nästan det enda vapen vid sidan av våld som FN har att använda — och detta inte leder till resultat, är det ett allvarligt bakslag för världsorganisationen. Många har diskuterat vad man skulle kunna göra för att effektivisera sanktionsvapnet och många har också diskuterat andra metoder. Jag skall inte gå in på detta. Jag skall fatta mig mycket kort. Min slutsats är alltså att FN får vara försiktigt med att använda sanktionsvapnet, eftersom det hittilldags misslyckats. Jag kan i stort sett instämma i en del av de synpunkter som herr Hernelius framförde. Det är bra att vi nu får en permanent FN-lag, och i stort sett är utrikesutskottet överens om hur den skall utformas. Det är bara på två punkter som reservanterna anför avvikande meningar. För mig är det ganska väsentligt att regeringen måste höra riksdagen när säkerhetsrådet inte har kunnat ena sig om ett bindande beslut att använda sanktionsvapnet utan endast gör en rekommendation. Det är mycket osannolikt att det bara blir rekommendationer i framtiden men, herr statsråd, lagen avses ju att bli permanent, och då skall den såvitt möjligt gälla i de flesta förutsebara situationer. Om det läget inträffar att säkerhetsrådet inte kan ena sig i ett bindande beslut om sanktioner utan endast om en rekommendation, då måste det vara några väsentliga orsaker som ligger bakom. Det är knappast troligt att anledningen är att man har svårt att samla sig till ett beslut utan det måste finnas några allvarliga invändningar av saklig eller politisk karaktär. Med politisk menar jag då givetvis att någon av stormakterna helt enkelt är emot att sanktioner tillgrips men avstår från att rösta eller kanske inte — som fallet var en gång — är närvarande då man diskuterar saken. Med tanke på att det gäller en permanent FN-lag tycker jag det är litet egendomligt att statsrådet Lidbom inte går på den linjen att i fråga om rekommendationer skall riksdagen höras. Jag hade haft större förståelse för herr Lidboms inställning om sanktionsvapnet varit ett effektivt och snabbt verkande vapen, men vi har ju sett att det är det inte. Vi vet att när staterna fattar beslut blir det först så småningom genomfört. Den tidsutdräkt som det kan vara fråga om för att höra riksdagen spelar troligen — jag skulle vilja säga tyvärr — inte någon avgörande roll för om sanktionsvapnet blir effektivt eller ej. Mot den bakgrunden tycker jag att riksdagen har rättighet att begära att i detta fall få vara med och överväga om sanktioner skall tillgripas. Det kan ju tänkas att utrikespolitiska komplikationer verkligen föreligger. Majoriteten i utrikesutskottet säger att det i så fall är självklart att regeringen har möjligheter att höra riksdagen. Det har den givetvis, men varför då inte skriva in detta i lagen? Det är för denna sin inställning som jag tycker att majoriteten liksom statsrådet i propositionen har ett mycket svagt försvar. Beträffande ersättningsfrågan skall jag inte yttra mig annat än genom att instämma i vad herr Hernelius har sagt. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Jag kan i likhet med herr Hernelius uttala mina komplimanger till statsrådet Lidbom för en klart och förnämligt skriven proposition, och jag kan göra det utan de reservationer som herr Hernelius bifogade. Behovet av den FN-lag som vi nu behandlar aktualiserades när Rhodesiasanktionerna skulle genomföras 1965. Vi fick hjälpa oss fram under en tid med improvisationer och en tillfällig lag. Tidigare hade man inte känt något egentligt behov av en sådan lag, då sanktionerna — som det här erinrats om — har varit så utomordentligt sällsynta i det mellanfolkliga samarbetet. Efter den gamla NF-sanktionsaktionen mot Italien i mitten av 1930-talet och aktionen mot Spanien 1946, då det gällde att avbryta de diplomatiska förbindelserna, är det först 1965 som sanktioner har aktualiserats, denna gång mot Rhodesia. Det har åter bekräftats att ekonomiska sanktioner är ett mycket trubbigt vapen. Att de har vållat avbräck i Rhodesias ekonomi är väl obestridligt, men inte avbräck i sådan grad att Rhodesia har nödgats att lägga om sin raspolitik. Ännu efter fem år utvecklas Rhodesias ekonomi på ett sätt som trotsar sanktionerna och detta fastän sanktionerna av ett mycket stort antal FN-medlemmar har tillämpats lojalt. Däremot finns det två medlemmar som öppet saboterar sanktionerna, och det är Sydafrika och Portugal. Man kan säga att om inte sanktionerna blir effektiva mot ett litet land som Rhodesia, som därtill inte har någon egen kust, blir det desto svårare att tänka sig effektiva sanktioner mot större, ekonomiskt och industriellt mera välrustade stater. Man kan alltså känna betydande skepsis mot ekonomiska sanktioner, och det beror naturligtvis på att den mellanfolkliga rättsordningen ännu är så utomordentligt bristfällig. Men sanktionsvapnet är ett led i försöken att bygga upp en sådan rättsordning. När ett beslut har fattats av säkerhetsrådet bör Sverige självfallet — det har inte ifrågasatts av någon — lojalt och på ett heltätt sätt medverka. Därför har behovet av denna FN-lagstiftning av permanent karaktär gjort sig gällande. Det gäller att få en god beredskap, så att vi kan handla snabbt, och det är också syftet med det nu föreliggande förslaget till lag. Genom den kan vi avveckla den tillfälliga Rhodesialagen, och det är med tillfredsställelse man kan konstatera att fullmaktslagen bör kunna tillämpas mycket smidigare än Rhodesialagen; här har särskilt dispensmöjligheten betydelse. Jag har haft nöjet att tillsammans med herr Hernelius delta i utredningen om både Rhodesialagen och förslaget till FN-lag. Jag konstaterar att remissinstanserna varit mycket positiva i sin behandling av förslaget och att Kungl. Maj:t funnit sig kunna i allt väsentligt följa förslaget. I stort sett råder också enighet kring alla huvudpunkter i propositionens förslag med undantag av de två delfrågor som här har föranlett en gemensam reservation från den borgerliga oppositionen — det gäller hur långt riksdagens medverkan skall sträcka sig och det gäller ersättningsfrågan. Jag går inte närmare in på de frågor som herr Hernelius mera i marginalen antydde. I fråga om domsrätten påpekade herr Hernelius att den finns mera på papperet — Kungl. Maj:t har också möjlighet att i tillämpningsföreskrifterna praktiskt begränsa denna till synes så vidsträckta domsrätt. Vad gäller frågan huruvida någon svensk missionär i ett blockerat land skulle riskera åtal, om han ringer ett telefonsamtal eller sänder ett brev i en viktig familjeangelägenhet, är det väl bara helt teoretiskt som detta skulle föranleda påföljd. Man konstaterar att reservanterna utan någon invändning godtar att Kungl. Maj:t utan riksdagens hörande får handla i anledning av FN:s säkerhetsråds bindande beslut om sanktioner men däremot inte godtar denna rätt för Kungl. Maj:t med anledning av säkerhetsrådets rekommendationer. Jag måste säga, som också utrikesutskottets majoritet gör, att det finns goda skäl för att fullmakten även skall omfatta rekommendatio ner. Det finns praktiska och andra skäl för det. Sverige kan då handla snabbare. Man behöver inte riskera ett dröjsmål med att följa en rekommendation som det kanske av politiska och andra skäl kan vara önskvärt att vi tillämpar snarast. Man observerar att FN:s resolutioner tidigare beträffande Rhodesia i vissa fall inneburit en blandning av bindande sanktioner och rekommendationer om åtgärder.

Det skulle då verka inkonsekvent om Kungl. Maj:t utan riksdagens hörande skulle fatta beslut i de mera vägande sanktionsfallen men få vänta med åtgärder som kanske har en mindre central karaktär. Här konstruerades mer eller mindre trovärdiga exempel av herr Hernelius, som gick ända bort till Koreafallet för 20 år sedan. Jag tror inte att man behöver göra detta. Och när folkpartiet i sin motion, och herr Dahlén nyss från talarstolen, erinrat om att en rekommendation kan komma att beröra en grundval för svensk neutralitetspolitik och därför riksdagen skulle behöva höras före handling, då tror jag att det är en överdriven farhåga och en mera teoretisk konstruktion. Jag tror inte det är någon fara för att Kungl. Maj:t skulle riskera någon grundval för svensk neutralitetspolitik vid behandlingen av en rekommendation från säkerhetsrådet. Dessutom har naturligtvis Kungl. Maj:t möjlighet att trots fullmakten i lagen höra riksdagen i förväg. Reservanterna säger att utländsk FN-lagstiftning i regel omfattar bara bindande beslut. Detta är en sanning med modifikation. Jag konstaterar t.ex. att enligt Italiens, Belgiens och Frankrikes FN-lagar anses regeringen ha fullmakt att besluta när det gäller både bindande och rekommenderande beslut av säkerhetsrådet.

Detta konstaterades också av Nordiska rådets ekonomiska utskott 1969, då man behandlade behovet av och möjligheterna till en samordning av den nordiska FN-lagstiftningen. Låt mig säga några ord om ersättningsfrågan — den andra delfråga där olika synpunkter har rått. Den aktualiseras av reservanterna samt i motioner från moderata samlingspartiet och folkpartiet, liksom den aktualiserades av herr Hernelius i FN-lagkommittén. Reservanterna vill skriva in en rätt till ersättning för en oförutsebar skada, att gälla för skadelidande vid sanktioner. Huruvida denna ersättningsrätt bara skulle gälla enskild eller också företag framgår inte tydligt av reservationen. Folkpartiet begärde i sin motion en föreskrift i lagen om möjlighet till ersättning för enskilda, och den moderata motionen talar om att statsmedel skall kunna utgå, men reservationen är mera kategorisk i kravet på en ersättningsrätt. Kungl. Maj:t har avstyrkt att rätt till ersättning inskrivs i lagen, och så gjorde också majoriteten i FN-lagkommittén. Detta berör en omstridd fråga i svensk rätt, som jag inte behöver gå närmare in på — jag bara konstaterar att det finns i jämförliga fall inte någon lagfäst ersättningsrätt. Det skulle också vara förenat med mycket stora svårigheter att praktiskt hantera en lagfäst ersättningsrätt i samband med sanktioner. Det är svårt att bedöma skadorna, svårt att förutse konsekvenserna av ekonomisk och annan art. När Rhodesialagen behandlades uttalade därför departementschefen att det i många fall sannolikt icke ens tillnärmelsevis skulle gå att rätt uppskatta skadorna. Den svårigheten har också beaktats av olika remissinstanser, och t.ex. kommerskollegium och statens järnvägar säger sig dela utredningens och sedermera Kungl. Maj:ts mening om svårigheten att lagfästa ersättningsrätten. Kommerskollegium, som särskilt har åberopats i en av motionerna, säger sig dela utredningens mening att ”de praktiskt sett oöverkomliga svårigheterna att överblicka skadefallen, att avgränsa de fall som bör medföra ersättningsrätt och att ge riktlinjer för skadeberäkningen måste leda till att man får avstå från att införa en generell rätt till ersättning”. Detta är alltså kommerskollegiums bedömning. Sådana ersättningsfrågor anser kommerskollegium liksom utrikesutskottet böra avgöras av Kungl. Maj:t efter prövning i varje särskilt fall. Men kommerskollegium ansåg dock att en föreskrift skulle införas i lagen om möjligheten till ersättning. Man kan ha delade meningar om behovet härav. Utrikesutskottet har inte ansett sådant behov föreligga utan anslutit sig till Kungl. Majt:ts bedömning att man inte bör skriva in någonting därom, men att ingenting hindrar att enskild skadelidande vänder sig till Kungl. Maj:t med begäran om gottgörelse för liden skada. Man kan också konstatera att inget land i världen i sin FN-lag har infört en sådan lagfäst ersättningsrätt. Detta beror naturligtvis i första hand på att det är praktiskt taget omöjligt att förutse konsekvenserna av sådan lagstiftning.

Jag vill som min åsikt uttrycka att FN-lagen aktualiserar denna vidare fråga. Herr talman! Med dessa kommentarer ber jag att få yrka bifall till utrikesutskottets hemställan.

Herr talman! Vid den avtalskonflikt som bröt ut i början av 1971 kom också undervisningsområdet att beröras. Detta fick bl.a. till följd att stora grupper av universitetsoch högskolestuderande inte hade tillgång till undervisning under cirka tre veckor. Fråga uppstod därvid snart hur de studerande skulle kunna kompenseras härför. Den 2 april i år beslöt Kungl. Maj:t med hänsyn härtill att motsvarande ersättningsundervisning som gavs med anledning av 1966 års konflikt skulle kunna anordnas. Som en följd härav har universitetskanslersämbetet vid flera tillfällen, senast i mitten av maj, utfärdat anvisningar till respektive rektorsämbeten med detaljer om ersättningsundervisningens närmare utformning. Någon ersättningsundervisning har, mig veterligt, ännu ej kommit till stånd. Med hänvisning till vad jag nu anfört anhåller jag om kammarens tillstånd att till statsrådet Moberg ställa följande interpellation: Blir det någon ersättningsundervisning för universitetsoch högskolestuderande detta läsår och, om så ej blir fallet, kan man då på annat sätt kompensera dessa studerande för bortfallet av undervisningen?

Herr talman! Jag hade faktiskt inte tänkt gå upp i den här debatten och ta kammarens mycket trängda tid i anspråk vid det här tillfället, men efter att ha lyssnat till debatten har jag ett behov av att framföra ett par iakttagelser jag har gjort. Det har betonats, bl.a. av utskottets talesman, herr Möller i Gävle, att det här lagförslagets syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen på ett sådant sätt att vi snabbt kan vidta de åtgärder som följer av våra förpliktelser som medlemmar i Förenta Nationerna.

Det är klart att man kan hysa delade uppfattningar om sanktionsvapnets effektivitet. Erfarenheterna — det erkänner jag gärna — är inte entydigt goda. Men jag vill säga till herr Hernelius att jag knappast finner dem så nedslående som han angav i sitt anförande. Att det senaste sanktionsbeslutet, det som riktas mot Rhodesia, inte haft helt åsyftad effekt beror bl.a. på att det var med visst vankelmod som initiativtagaren England först ställde sig bakom ett beslut. Dessutom gjorde man från den engelska regeringens sida 1965 vad man kunde för att förhindra att beslutet skulle få den tvingande formen av sanktionsföreskrift. Man nöjde sig med en rekommendation därför att man alltjämt hoppades på att Rhodesia så småningom skulle kunna komma till en uppgörelse i de frågor som föranledde sanktionsrekommendationen i Förenta Nationerna. Det blev nu inte fallet, och jag skall inte fördjupa mig i det. Jag vill bara säga att det var därför, tror jag, som inte heller rekommendationen fick till följd att ännu fler medlemsstater följde beslutet. Också detta medverkade till att göra sanktionerna mindre effektiva än de annars skulle ha varit. Men under de första två åren tog den rhodesiska ekonomin uppenbarligen — det kan man se i de flesta tidskrifter, bl.a. från engelskt håll, som behandlade den här frågan — allvarlig skada, och uppenbara valutasvårigheter förelåg. De avhjälptes i viss mån genom det stöd som Rhodesia fick från sin södra granne, nämligen Sydafrika. Ju längre sanktionsbeslutet var i kraft — påföljande år fick detta formen av tvingande bestämmelser — dess ineffektivare — det erkänner jag — blev det. Men jag tror inte att man skall generalisera och säga att sådana åtgärder är mer eller mindre meningslösa. Jag ger herr Möller rätt i att vi med Förenta Nationerna avser att bygga upp en internationell ordning, vari den här möjligheten också skall vara ett medel för fredens bevarande och ett medel som skall kunna komma till användning i situationer liknande dem vi hade för ögonen i Rhodesia. Varje ändring kommer att uppfattas som en försvagning av Förenta Nationernas möjligheter att fullfölja sitt syfte — detta oavsett hur pass effektiva sanktionerna kan vara. Vilken uppfattning man än kan hysa om sanktionernas verkningskraft måste man väl ändå erkänna, att om det fattas ett beslut är det önskvärt att det träder i kraft så snabbt som möjligt. Annars kan man verkligen befara att riskerna ökar för att sanktionsförfarandet blir ineffektivt. Går det en månad eller ett par kommer den tidsfristen säkerligen att begagnas av dem som ingått affärer med ett land som är utsatt för sanktioner. Det är väl alldeles uppenbart.

Kontakter med riksdagen kommer ju alltid att förekomma genom utrikesnämnden. Vad som sägs där kommer naturligtvis vilken regering som än sitter att ta intryck av. Men om regeringen i förväg skall underställa riksdagen ett förslag kommer — med motionstid och utskottsbehandling — kanske en månad att förflyta, även om riksdagen är samlad. Om riksdagen inte är samlad får man vänta ännu längre innan en rekommendation kan följas. Jag har verkligen svårt att inse att vi, om vi följde en FN-rekommendation om sanktioner, kan utsätta oss för risken att göra ett avsteg från vår neutralitetspolitiska linje. Herr Hernelius försökte göra det gällande. Han använde sig av en konstruktion som jag har svårt att föreställa mig har någonting med verkligheten att göra. Jag tror att den komplikationen över huvud taget inte finns. Herr Hernelius tog som exempel att det skulle kunna hända att det fattades beslut beträffande en rekommendation om sanktioner mot Kina. För det första är det väl inte säkert att vi skulle följa den rekommendationen. För det andra: En svensk regering som fann att detta skulle komma i konflikt med vår neutralitetspolitik förutsätter jag skulle avstå från att tillämpa rekommendationen utan att därför nödvändigtvis gå till riksdagen dessförinnan. Men jag tror alltså att detta är ett rent konstruerat fall. Under sådana omständigheter kan jag inte finna annat än att vi genom att följa reservanterna på den punkten skulle medverka till att sanktionslagstiftningen skulle bli mindre verkningsfull och mindre effektiv. Jag har också svårt att följa reservanterna när det gäller ersättningsfrågan. Det är klart att enskilda kan lida skada — så långt vill jag ge herr Hernelius rätt — om de på grund av ett sanktionsbeslut t.ex. tvingas bryta ingångna kontrakt. Men för det första dimper ju inte ett sådant beslut i FN — det må gälla en rekommendation eller ett mer tvingande beslut om sanktioner — ned från en klarblå himmel. Det är ju en hel kedja av händelser som föregår ett sådant beslut. Det var inte från en dag till en annan, till världsopinionens överraskning, som England fattade beslutet att i FN stödja ett förslag beträffande rekommendation om sanktioner gentemot Rhodesia. Varje människa, som hade affärer med Rhodesia, måste ju ha följt den händelseutvecklingen. För det andra finns det ju, som herr Möller påpekade, statliga ingrepp av betydligt hårdare slag, där vi inte heller håller enskilda intressenter skadeslösa. Vi kan från en dag till en annan, som kammarens ledamöter vet, avbryta ett tillstånd som lämnats för vapenexport. Det vållar också förluster hos företagarna. De är medvetna om att de löper den förlustrisken. I vissa fall — det gäller inte vapenexport — kan de gardera sig mot risken genom att, som de ofta gör om det är fråga om en kreditaffär, försäkra sig genom exportkreditnämnden. Då blir risken mindre. Om man handlar med ett land, där man löper risken att affären inte skall kunna fullföljas, ser man ju till att man garderar sig gentemot sådana risker så långt det är möjligt. När man ser på detta — och det är den slutsats jag kommer fram till, herr talman — har jag svårt att undgå att säga att de som har ställt sig bakom reservationen i själ och hjärta egentligen inte vill ha några sanktioner alls. De har inte mycket emot att detta vapen blir helt verkningslöst. Jag kan — det måste jag erkänna — till en del förstå herr Hernelius med den mycket negativa ståndpunkt som han intar till sanktionerna såsom ett vapen för FN. Han är konsekvent. Jag har svårare att ge det erkännandet till herr Dahlén.

Det var folk som var hemmahörande i herr Dahléns parti. Jag kommer inte ihåg för ögonblicket om herr Dahlén i de debatter som försiggick både i första kammaren, som han då tillhörde, men också i andra kammaren ryckte fram i första kammaren för att stödja dem som företrädde denna uppfattning. Men vi fick väl allmänt ett intryck av att detta var den ståndpunkt som folkpartiet intog. Därför måste jag säga att steget är ganska långt från de folkpartitalare som då engagerade sig i frågan om ekonomiska sanktioner och det som herr Dahlén hade att säga i denna debatt i dag.

Herr talman! Får jag först ta upp ett missförstånd som uppstod före middagspausen. Det var herr Möller som trodde att jag åsyftade ett tänkt fall, då en missionär skulle åtalas för att ha skickat brev till Rhodesia. Nej, det var inte det jag syftade på. Jag måtte ha uttryckt mig otydligt — en så vaken observatör som herr Möller brukar förstå vad man säger. Vad jag syftade på var att den svenska regeringen har begärt att artikel 41, senare delen, vilken syftar till ett komplett eller delvis avbrott av järnvägs-, sjö-, luft-, post-, telegrafoch radioförbindelser och andra former av kommunikation skulle tillämpas mot Rhodesia. Det är alltså fråga om att göra det komplett omöjligt att kommunicera, icke att skicka ett brev i strid mot lagen — det är något helt annat, herr Möller. Sedan skulle jag vilja säga till herr Lange, att jag inte förstår om han har lyssnat på anförandena eller inte — han måtte inte ha lyssnat på vad vi sade, Jag tillät mig säga att det vore lätt att skriva en satir över sanktionerna, men jag sade också att vi inte skall göra det, därför att de är ett första stapplande steg på vägen till den internationella rättsordningen. Jag är alltså inte, som herr Lange påstår — eller insinuerar, skulle man också kunna säga — motståndare till sanktioner. Möjligen är jag realist, och jag måste då konstatera att vissa sanktioner, som hitintills har företagits, har misslyckats. Det är en sanktion som har lyckats, och det är den som beslöts den 7 juni 1950, då säkerhetsrådet uppdrog åt Förenta staterna att upprätta och leda ett FN-kommando för krigföring mot Nordkorea. Det är den enda lyckade sanktionen — så till vida att den medförde att vapenstillestånd så småningom inträdde. Å andra sidan får man ju säga att någon avveckling av konflikten ännu inte har skett. Sveriges roll i den sanktionen var den, att utrikesministern — det var herr Undén — i ett tal den 20 augusti 1950 sade att om Koreakriget övergick till stormaktskrig skulle Sverige välja den väpnade neutralitetens politik och att Sverige reserverade sig för att delta i aktioner som skulle innebära ett övergivande av dess neutralitetspolitik. Jag har ingen invändning att göra mot det konstaterandet i dag, och jag hade det inte då heller, men jag vill säga att detta är en annan bild än den herr Lange gav av sanktionsvapnet och Sverige. Herr Lange frågade också, vilket syfte det skulle tjäna att riksdagen skulle höras i fråga om rekommendationer. Ja, herr Lange, det är genant att behöva påpeka för en tidigare ledamot — och en mångårig ledamot — av regeringen att syftet är det, att riksdagen skall ha makten i det här landet — inte regeringen. Det är parlamentarismens princip vi hävdar. Det är riksdagen som skall ha sista ordet i viktiga frågor; det är vad vi syftar till. Och vi — reservanterna i utskottet — går med på att när det gäller obligatoriska sanktioner, där Sverige är bundet, kan regeringen behöva handla så snabbt, att riksdagens medgivande inte behöver inhämtas i förväg, men väl i efterhand. När det däremot gäller rekommendationer är förhållandet helt annorlunda. Där kan suddigheten och luddigheten i uttryckssätt vara påtagliga, och där kan riksdagens prövning behövas, innan man sätter i gång ett stort maskineri som omfattar en stor lagstiftningsapparat, ett stort antal medborgare osv. Förstår herr Lange skillnaden? Det är riksdagens suveränitet vi hävdar. Nu säger kanske herr Lange: Ja, men utrikesnämnden kan ju höras, och den kan ju regeringen lyssna till. Så flott! Utrikesnämnden skall höras: det behöver inte diskuteras i sådana fall. Men regeringen behöver inte bara lyssna till utrikesnämnden, den borde i sådana fall också lyssna till riksdagen. Sedan hade herr Lange fullständigt missuppfattat mitt resonemang om Kina, neutralitetspolitiken och sanktionerna. Det som jag framförde på den punkten var nämligen det mycket enkla konstaterandet att stormaktsvetot inte har fungerat i tänkt skick när Kina inte har varit medlem i FN — och det har inte med rekommendationer eller obligatoriska sanktioner att göra, utan det gäller hela sanktionsvapnet. Det är inte fråga om riksdagen i Sverige skall höras om rekommendationer eller inte — det är en helt annan fråga. Jag förde ett allmänt resonemang och inte något annat. Till sist — i det här inlägget — vill jag säga några ord beträffande herr Möllers i Gävle och i någon mån herr Langes resonemang om ersättning för oförutsebar skada som kan inträffa för enskilda i samband med sanktioner. Jag förstår inte att man å ena sidan kan predika solidaritet mellan folken när det gäller att bära bördorna av ett sanktionsförfarande, som svenska regeringen skriftligen har gjort i samband med hemställningar till Förenta nationerna, och å andra sidan säga att solidariteten inom en nation är så dålig att vissa skall få bära förlusterna av skadorna, andra inte.
Herr talman! Får jag säga till herr Korpås att jag lyssnade mycket noga till vad han sade. Redan första gången han sade det hörde jag vad han senare upprepade, nämligen att det är nödvändigt att sanktioner — om de tillgrips — blir så effektiva som möjligt och att det därför bör vara en uppslutning av en bred folkmajoritet bakom ett sanktionsbeslut. Det kanske ligger något i det, men jag föreställer mig att regeringen är framsprungen ur folket och jag förmodar att ingen regering skulle kunna föreställa sig att gå emot vad den trodde vara en riksdagsmajoritet för att använda sig av sanktioner till följd av en rekommendation i FN. Herr Korpås lär inte kunna bestrida att varje dröjsmål bidrar till att göra sanktionerna mindre effektiva — och det är för mig avgörande. Sedan vill jag säga till herr Hernelius att jag lyssnade noga även till honom. Han förde ett resonemang — även om han uttryckte sig rätt egendomligt; jag hörde nämligen varje ord han sade, eftersom jag satt i kammaren — där han gjorde gällande att vi kunde komma i ett läge, om vi följde en rekommendation av FN att tillgripa sanktioner, som skulle kunna vara äventyrligt med hänsyn till vår neutralitetspolitik. Jag visste inte att han i det sammanhanget möjligen tänkte på militära sanktioner. Det visste jag inte, för det var inte det debatten gällde och den här lagstiftningen har ingenting med den saken att göra. Jag förutsatte i stället att han diskuterade det ämne som skulle vara föremål för debatt i anledning av det utskottsbetänkande som ligger på bordet. Inte heller herr Hernelius lär kunna bestrida att ju längre tid som förflyter sedan det blivit känt att man överväger att vidta sanktioner, desto större blir risken för att sanktionerna inte blir effektiva därför att vederbörande affärsman — som har affärer med det aktuella landet — täcker in sig i förväg, och jag dömer honom inte för det. Till sist, herr talman, är det givet att om sanktioner skulle vidtas mot ett land där väsentliga och omfattande svenska ekonomiska intressen skulle beröras, skulle väl regeringen få ta upp också frågan om hur bördorna skulle bäras på jämnare sätt. Det är ju inte herr Hernelius obekant att den frågeställningen har varit aktuell för oss i vårt framträdande i FN när vi undersökt möjligheterna att få en mer allmän uppslutning kring sanktioner mot Sydafrika.
Herr talman! Nej, det är mig inte obekant, herr Lange, eftersom jag särskilt hänvisat till dessa framställningar. Sedan vill jag säga att mitt resonemang om sanktionerna gällde sanktioner i allmänhet, både enligt artikel 41 och artikel 42 i FN-stadgan — den senare rör militära sanktioner.
Herr talman! Herr Langes anförande byggde såvitt jag förstår på en serie av missuppfattningar om vad som sagts i debatten. Han försökte läsa in att vi i själva verket inte vill ha sanktioner. Jo, herr Lange, men de skall vara effektiva, inte sådana att t.o.m. herr Lange måste stå och säga att sanktionerna mot Rhodesia inte fick helt åsyftad effekt. Nej, det kan man verkligen säga att de inte fick! Vad var syftet? Att bringa Smithregimen på fall för att ge de färgade i Rhodesia full medborgarrätt. Då kan man verkligen säga att syftet inte uppnåddes. Men, herr Lange, det allvarliga är ju om Förenta nationerna ger sig in på sanktioner, men det samtidigt råder tveksamhet i FN. Och säkerhetsrådet är ju tveksamt när det endast rekommenderar. Det måste ju, herr Lange, vara något skäl till att man inte fattar något bindande beslut. Det är då vi säger: Under sådana förhållanden skall riksdagen ta ställning. Riksdagen ger regeringen fullmakt att handla när det är bindande beslut, men när ett sådant beslut icke föreligger är det skäl att riksdagen tar tillbaka makten för att undersöka hur man skall handla. Det måste ju ha hänt något i FN, det måste vara delade meningar, när man inte kan enas om bindande beslut utan bara gör en rekommendation. Sanktionsvapnet måste vara effektivt. Jag sade redan i mitt första anförande att det verkligen är beklagligt att vi här har fått ett nytt exempel på att det inte var bra. Herr Lange citerade folkpartister som har uttalat sitt önskemål om sanktionsvapnets användande. Det är riktigt, det gäller t.ex. Sydafrika, som är det naturligaste exemplet att ta upp, men det nämnde inte herr Lange. I det fallet framfördes kvalifikationer beträffande omfattningen: Några av de största handelspartners Sydafrika hade måste vara med, annars var det ju meningslöst. Sanktionerna måste vara effektiva. Man måste alltså ha vissa kvalifikationer, som jag här har påpekat. Det egendomliga är att herr Lange inte med ett ord vill beröra vad det är som kan ligga bakom när säkerhetsrådet inte samlar sig till bindande beslut utan bara rekommenderar. Om herr Lange analyserade saken kanske han kom fram till att det kan bero på något alldeles speciellt, något som kan vara väsentligt för Sverige att bedöma på annat sätt än när det är bindande beslut. Det gäller alltså en sak som riksdagen bör ta ställning till. Herr Lange inledde sitt första anförande med att säga, att han inte tänkt ta tiden i anspråk. Det hade kanske varit klokt om han följt den första impulsen.
Först, herr talman, låt mig säga till herr Hernelius att det hade varit önskvärt att han preciserat vilka paragrafer i FN-stadgan han talade om. Då hade inte missförstånd uppkommit. Men vi kan väl avsluta den debatten. Till herr Dahlén måste jag säga att jag tror han lyssnade illa till vad jag framhöll. Jag framhöll att den omständigheten att sanktionsbeslutet fick formen av en rekommendation i första omgången berodde på att den engelska regeringen var vankelmodig.

Det var en felbedömning. Ändå fick sanktionerna en viss effekt. De ledde till att Rhodesia tappade praktiskt taget hela sin valutareserv och inte blev av med sin tobaksexport redan i första omgången. Det kanske herr Dahlén också bör lägga på minnet. Jag berörde alltså den frågan. Ingen har här kunnat leda i bevis att våra möjligheter att medverka till att en rekommendation om sanktioner blir så effektiv som möjligt skulle bli bättre om vi accepterade det dröjsmål som blev nödvändigt, om vi skulle avvakta ett beslut i riksdagen. Jag har förut sagt att jag förutsätter att det inte finns någon regering, herr Hernelius, som kan fungera utan att i stora och principiella frågor ha stöd av riksdagsmajoriteten, och det vet herr Hernelius lika väl som jag. Så den här litet för enkla undervisningen om vad den svenska konstitutionen och vad de svenska grundlagarna föreskriver tror jag är rätt överflödig för mig och för andra här i huset. Vi vet mycket väl vad parlamentarism innebär. Jag har påtalat folkpartiets glidning i frågan, men det har inte herr Dahlén berört med ett ord.
Herr talman! Herr Lange erinrade om att han i sitt tidigare anförande hade talat om historien, om sina engelska partivänner som hade mycket svårt att bestämma sig för hur de skulle ha det i förhållande till Rhodesia. Jag anklagar dem inte eftersom de hade en besvärlig situation. Jag var själv borta i FN under några av de kritiska dagarna. Men, herr Lange, vi diskuterar ju här en lag som skall gälla för framtiden, vilka föreskrifter regeringen skall ha för sitt handlande i framtiden. Det är ju det det är fråga om. Jag måste återigen konstatera att herr Lange, trots uppmaning, hittills inte med ett ord har berört hur det kan komma sig att det uppstår en sådan situation i säkerhetsrådet att bindande beslut om sanktioner inte kan träffas utan man nöjer sig med rekommendationer. Det måste ju vara några fakta som ligger bakom detta. Hur skulle det vara om herr Lange funderade på vad det är som kan ligga bakom? Det är självfallet så att man kan vara osäker på om sanktionerna blir effektiva. Jag hoppas att herr Lange ändå kan göra det medgivandet att vi som talar i den här debatten vill att när sanktioner användes skall de vara effektiva. Men det råder kanske tveksamhet i FN, och det kan hända att stormakterna har delade meningar eller att en liten makt som för tillfället sitter i FN:s säkerhetsråd inte vill vara med om saken. Det kan alltså vara utrikespolitiska komplikationer. Det är i dessa situationer som vi menar att det är rimligt att riksdagen får ta ställning, och det är detta som herr Lange tydligen inte har någon anledning att kommentera.
Herr talman! Jag skall inte upprepa vad jag svarade herr Dahlén på den nyss ställda frågan. Jag hänvisade till den tveksamhet som förelåg på engelsk sida, och jag tillade t.o.m. att vi i efterhand kanske kan ställa oss kritiska till behandlingen. Det fanns kanske många som i likhet med mig själv hellre hade sett att det fattats ett bindande beslut i FN redan från början. Som bekant satt jag nämligen då i handelsdepartementet. Men jag tvekade ändå inte att följa rekommendationen, och jag ville också i det läget att det skulle ske utan dröjsmål. Det höjdes inte en röst i riksdagen av kritik mot det förfarandet. Det erinrar sig kanske också herr Dahlén.
Herr talman! Om herr Lange i sitt tidigare inlägg med uttalandet om hur det förhöll sig förra gången när Rhodesiasanktionerna beslutades även ville ge en anvisning beträffande kommande situationer har jag missförstått honom. All right! Men, herr Lange, det tycker jag var en framgång i den här debatten. Herr Lange erkänner alltså att det även i framtiden kan uppstå verkligt svåra situationer. Då säger vi reservanter att det är rimligt att riksdagen får ta ställning, och vi vet ju alla att det beträffande sanktionernas effektivitet inte är fråga om en eller annan vecka och inte heller en eller annan månad. Om det vore så väl att man kunde säga att gör vi inte det den här veckan misslyckas det, hade vi en säkerhet för att alla länder samtidigt beslutade. Men, herr Lange, sådan är tyvärr inte världen.
Herr talman! Herr Lange måste ha råkat ut för ett minnesfel. Den 20 november 1965 uppmanade rådet till sanktioner av icke-militär natur. Den 22 november beslöt den svenska regeringen. Riksdagen hördes icke.

Herr talman!

Eftersom herr Hernelius nyss har påmint om vad som blev sagt och gjort i slutet av 1965, må det kanske tillåtas mig att också erinra kammaren om vad en tidigare folkpartiledare hade att säga i en debatt den 21 maj 1965.

Med andra ord: Sveriges regering borde vara beredd att vidta sanktioner utan att det över huvud taget förelåg något beslut eller ens någon rekommendation från FN:s säkerhetsråd, utan att det förelåg några som helst garantier för effektiviteten av en aktion och också i det tänkta fallet att Storbritannien alltjämt upprätthöll sina handelsförbindelser med Sydafrika. I dessa synpunkter och i detta anförande instämde herr Helén . I en replik utvecklade herr Wedén tanken att det kan uppstå en situation, där Storbritannien och Förenta staterna i FN:s säkerhetsråd visserligen kan vinnas för sanktioner men där saken ändå kan stjälpas genom att exempelvis Frankrike sätter en käpp i hjulet genom att utnyttja sin vetorätt. Herr Wedén fann det utomordentligt beklagligt att den svenska regeringen i en sådan situation ville frånsäga sig alla möjligheter till handling och antydde, att man i nödfall kunde tänka sig att agera även på grundval av rekommendationer från generalförsamlingen, vilken som bekant icke är behörig i sanktionsfrågor. Låt oss nu anta att en situation uppstår i en framtid, där FN:s säkerhetsråd rekommenderar en förnyelse och en vidgning av sin tidigare rekommendation mot vapenexport till Sydafrika. För den händelse Storbritannien och Frankrike icke skulle vilja medverka och kanske inte utnyttjar sitt veto men avstår från att rösta, skulle då enligt folkpartiets aktuella linje regeringen vara förhindrad att tillämpa denna rekommendation så länge riksdagen icke är samlad? Jag noterar givetvis med intresse den sinnesändring som har skett inom folkpartiet under dessa år. Bara på en punkt är folkpartiet ståndaktigt: i båda fallen finner man det nödvändigt att angripa regeringens linje, dock från diametralt motsatta utgångspunkter.

Herr talman! Det är intressant att herr Möller läser protokoll. Ändå intressantare hade det kanske varit om han hade hört på debatten. Exemplet från den 22 maj 1965 anförde jag nämligen när jag talade, och jag sade att just därför att vi kräver att det skall vara effektivitet så räcker det inte t.ex. att de nordiska länderna ger sig in på sanktioner. En av de två viktiga handelspartners Sydafrika har måste vara med, annars är det meningslöst. Herr Björk hörde tydligen inte på, trots att det var bara någon minut innan han kom upp i talarstolen som jag tog upp det här. Jag är tacksam för att herr Möller nu kunde göra vad jag inte kunde, nämligen tala om datum för debatten. Om herr Möller har flera sådana uppgifter att anföra så skall jag försöka kommentera dem allteftersom de kommer, i den mån jag inte redan har talat om dem.
Herr talman! Man kan diskutera vems hörsel och vems allmänna sinnesförmögenheter som är bäst utvecklade. Herr Dahlén tror att jag heter Möller och att anförandet hölls den 22 maj, när det var den 21 maj. Han tror att folkpartiet den gången förordade effektiva sanktioner, när man i själva verket föreslog sanktioner i vilka eventuellt Storbritannien, Sydafrikas största handelspartner, icke skulle delta, och man förordade dessa sanktioner oberoende av om FN:s säkerhetsråd hade vare sig rekommenderat dem eller beslutat om dem.
Herr talman! Herr Björk i Göteborg är mest intresserad av att diskutera vad som har sagts vid olika tillfällen. Hans egen ståndpunkt i det nu aktuella ärendet har vi inte hört någonting om. Det är alltså möjligt att vi får vänta till voteringen. Tycker herr Björk i Göteborg att det är ointressant att FN:s säkerhetsråd när det gäller sanktioner inte kan bli överens, att det är så ointressant att det är olämpligt att föreskriva att regeringen skall höra riksdagen, när FN:s säkerhetsråd endast kan komma överens om rekommendationer och inte bindande beslut? Av allt att döma tycker herr Björk i Göteborg att detta är ointressant. All right, det må vara hänt.
Herr talman! I den debatt som följde 1965 utvecklade jag energiskt och trots folkpartistisk kritik de synpunkter som i dag är allmänt accepterade i fråga om sanktioners effektivitet och nödvändigheten av att de grundas på beslut eller rekommendationer av FN:s säkerhetsråd. Jag står kvar på exakt samma ståndpunkt. Jag påminner mig också de diskussioner som förekom när FN:s säkerhetsråd på senhösten 1965 rekommenderade sanktioner i Rhodesiafallet och när unga folkpartister anklagade oss för att icke vara tillräckligt energiska, tillräckligt systematiska och tillräckligt aggressiva.

Herr talman! Låt mig bara göra ett par smärre påpekanden med anledning av den debatt som förts nu på slutet. Jag knyter an till herr Hernelius” uttalande att när han och övriga reservanter motsätter sig att denna fullmaktslag även skall inkludera säkerhetsrådets rekommendationer så är det därför att riksdagen skall ha makten och kunna utöva sin suveränitet i denna fråga. Jag vill påpeka att denna suveränitet kommer att kunna hävdas inom mycket kort tid efter Kungl. Maj:ts förordnande genom den underställningsplikt som gäller samtliga Kungl. Maj:ts beslut enligt FN-lagen. Det är bara för en tid riksdagen på det här viset delegerar beslutanderätten till Kungl. Maj:t på förhand. Riksdagen får sedan tillfälle att pröva den åtgärd Kungl. Maj:t har vidtagit. Detta förslag i FN-lagen har vunnit tillstyrkande av de flesta remissinstanser. När herr Dahlén upprepade gånger påpekar att ”det måste ligga något bakom” en rekommendation, en politisk konflikt där stormakterna är oense, vill jag påminna om att stormakternas, de permanenta rådsmedlemmarnas, vetorätt i säkerhetsrådet också gäller i fråga om rekommendationer. Ingen permanent rådsmedlem avstår från den vetorätten om den anses behövlig att utöva.

Jag tror att farhågorna på denna punkt är starkt överdrivna. Herr Hernelius talade om solidariteten i fråga om ersättningen. Vi har diskuterat detta i utredningen, och vi har kommit fram till vissa ståndpunkter, men vi har inte dragit samma praktiska slutsatser. När vi därför från utredningsmajoritetens sida eller från Kungl. Maj:ts sida velat gå med på att lagfästa en ersättningsrätt är det främst för att de praktiska konsekvenserna av ett sådant lagfästande är omöjliga att på förhand överblicka. Däremot finns möjlighet för envar enskild skadelidande att hävda ersättningsanspråk hos Kungl. Maj:t. Dessa svårigheter har också — som jag nämnde tidigare — betonats av kommerskollegium, som åberopar just de praktiska svårigheterna för att avråda från att lagfästa en ersättningsrätt. Däremot vill kommerskollegium ha inskriven en rätt om möjligheten att hävda anspråk. Jag erinrar också om att det inte finns något land i världen som i sina FN-lagar har infört en sådan lagfäst ersättningsrätt som reservanterna här begär. Jag måste, herr talman, med herr Dahlén säga att när så icke är fallet, måste det ligga något bakom detta!
Herr talman! Det är kanske inte så bra att avbryta debatter med middagspaus. Det är lätt att glömma vad som sagts före pausen. Den undervisning jag nu fick av herr Möller i Gävle om att stormakterna även när det gäller rekommendationer i säkerhetsrådet har vetorätt var onödig ty, herr Möller, jag erinrade om detta före middagspausen. Det var inget nytt som herr Möller tillförde debatten. Jag skall därför inte kommentera det. Men det hade, herr talman, varit intressant att, när nu den tredje socialdemokratiske talaren återigen framträtt, diskutera alla andra tänkbara möjligheter eller åtminstone några mera tänkbara möjligheter än just att stormakterna är delade, såsom frågan om effektivitet eller om det är andra stater, med vilka vi också kanske har större samhörighet, som är tveksamma. Det kan finnas en rad situationer där Sverige verkligen behöver fundera om man skall vara med för att sanktionerna skall bli effektiva. Det är det som är meningen.
Herr talman! Naturligtvis har herr Möller i Gävle alldeles rätt i att riksdagen kommer att underställas beslut om sanktioner när det föreligger en rekommendation. Men det är, herr Möller, och det har vi diskuterat förr, en stor skillnad mellan att riksdagen träder in som granskare i efterhand och att riksdagen beslutar åtgärder. När man granskar i efterhand är det fråga om att riva upp ett beslut, att slå sönder ett maskineri som redan satts i gång, att dra på sig ansvar för rättsförluster av betydande karaktär för enskilda och företag under tiden. Det är en helt annan sak. Det kan aldrig bli samma prövning i efterhand som i förväg. Det vet herr Möller mycket väl, att det är en betydande skillnad i det avseendet. Jag tycker nog att herr Möller kramar kommerskollegium för mycket. Visserligen upprepar han helt korrekt, att kommerskollegium vill ha en bestämmelse om ersättning, men han låter det undanskymmas. Det väsentliga är ju att kommerskollegium anser att rättsskyddet för den enskilde blir större om rätten till ersättning finns inskriven i lagen. Det är en helt annan bild än den herr Möller i Gävle ger. Sedan talar herr Möller om kommitténs majoritet. Ja, vi var tre ledamöter i kommittén — herr Möller och jag och en jurist som ordförande. Majoriteten var inte så imponerande, herr Möller. Om vi ser på remissinstanserna finner vi dessutom ett ganska kraftigt utslag för att ersättningsfrågorna skall beaktas i lagtext, med därav följande större skydd för den enskilde. Den viktigaste juridiska instans som har yttrat sig, Göta hovrätt, är klart av denna mening.
Herr talman! Jag begärde ordet för att korrigera vad herr Hernelius sade i ett tidigare anförande. Jag kommer mycket väl ihåg att rekommendationen från FN kom den 20 november och att beslutet fattades den 22 november. Det åberopade jag också i mitt anförande. Jag sade nämligen att den gången hördes inte riksdagen i förväg, det var det debatten gällde. När frågan sedermera behandlades i riksdagen fälldes inga yttranden och ställdes inget yrkande om att regeringen skulle ha följt den ordning som reservanterna nu förordar och fäster så oerhört stor vikt vid. Jag vill allra sist — jag hoppas att det blir det sista jag säger i denna debatt — framhålla att FN-stadgan håller möjligheten öppen för säkerhetsrådet att rekommendera eller besluta om sanktioner. Precis som klargjorts i debatten fordras för ett beslut enhällighet, eller snarare att ingen av säkerhetsrådets permanenta medlemmar inlägger ett veto mot beslutet — avstå kan man göra. Jag har försökt förklara för herr Dahlén, men han tycks inte vilja förstå min förklaring, att engelsmännen själva var ovilliga att gå så långt som till ett beslut; de hoppades att en rekommendation skulle vara tillräcklig för att de skulle nå sitt syfte. Det är den enkla förklaringen. När FN-stadgan förutser både rekommendationer och bindande beslut skall man inte tro att varenda gång som man bestämmer sig för en rekommendation ligger det en hund begraven och råder det bristande överensstämmelse i uppfattningarna mellan flera stater — kanske mellan stormakterna.
Herr talman! Det förhåller sig faktiskt så att den 20 november 1965 antog säkerhetsrådet en resolution om sanktioner, och den 22 november utfärdade svenska regeringen beslut om åtgärder i enlighet därmed. Dessemellan hade utrikesnämnden hörts — jag minns inte om det var den 21 eller 22 november, sannolikt var det den 22 november. Men riksdagen hördes inte. När herr Lange i sitt inlägg sade att riksdagen inte hade någon erinran att göra, upplyste han inte om att riksdagen fick tillfälle att granska beslutet först i efterhand — det var kanske tre eller fyra månader senare, jag vet inte riktigt när det inträffade. Men jag vet att beslutet fattades den 22 november.
Herr talman! Jag förstår inte hur många gånger jag skall behöva upprepa för herr Hernelius vad jag sade redan i mitt första anförande, nämligen att den gången hördes inte riksdagen i förväg. Beslutet fattades den 22, rekommendationen i FN utfärdades den 20. Det riktades i den svenska riksdagen ingen anklagelse mot regeringen för att den inte innan den fattade sitt beslut som följd av FN:s rekommendation hade hört riksdagen. Det har jag sagt hela tiden, herr Hernelius. Jag vet egentligen inte varför herr Hernelius fortsätter att diskutera just på den här punkten.

Herr talman! Jag är inte någon vän av begravningstal över avstyrkta motioner, och det finns i det här sammanhanget heller inte anledning att tala om någon begravning, trots att motionerna enligt utskottets förslag inte föranleder någon riksdagens åtgärd. Utskottets enhälliga betänkande innehåller nämligen klara uttalanden, som ytterligare skärper riksdagens tidigare uttalade önskan om kraftfulla åtgärder för att åstadkomma en minskning av tobaksrökningen. Att jag i utskottet har varit med om att föreslå att de här två motionerna, där jag i båda fallen finns med bland undertecknarna, inte skall föranleda någon åtgärd, beror alltså just på de markeringar som utskottet gör i sin motivering. Om man uppnår vissa resultat kan man ju vara beredd att tills vidare avstå från att till alla delar hävda sina motionsyrkanden. Låt mig peka på några formuleringar i utskottets betänkande som har varit avgörande för mitt ställningstagande. Till bakgrunden hör att riksdagen två gånger, 1968 och 1970, har begärt att regeringen skall tillsätta en utredning för att behandla hela frågekomplexet med tobaksrökningen. Den sistnämnda gången påpekades t.o.m. att utredningen borde komma till stånd snarast, och att det kunde ske utan hinder av att utredningen om yttrandefriheten i massmedia behandlar frågan om begränsning av tobaksreklamen. I båda fallen var det ett enhälligt andra lagutskott som stod bakom utlåtandena, och de godkändes av riksdagen. Trots detta meddelade regeringen i sin rapport i år över åtgärder, som man har vidtagit med anledning av riksdagens skrivelser, att ärendet var slutbehandlat i regeringen utan att den begärda utredningen hade tillsatts. Detsamma sade finansministern i en frågedebatt här i januari. Det är ingen överdrift att säga, att det har väckt både uppmärksamhet och förstämning bland dem, som är intresserade av den här stora hälsofrågan, att regeringen inte har fäst större avseende vid riksdagens uttalanden. Det påtalades också vid dechargedebatten i fredags. Glädjande nog tycks den här kritiken ha gjort intryck. Den 12 mars, alltså efter det att de här motionerna väcktes, uppdrog socialdepartementet åt socialstyrelsen att dels redovisa rökningens medicinska skadeverkningar och vilka åtgärder som hittills vidtagits, dels framlägga förslag till ytterligare åtgärder inom socialstyrelsens verksamhetsområde. Riksdagens önskemål är inte helt tillgodosett genom den här åtgärden. Det påpekar också socialutskottet, när man säger att uppdraget ”å minstone i viss mån tillgodoser de utredningskrav som riksdagen framställt”, men pekar på att ”den avgränsning till socialstyrelsens verksamhetsområde som skett i direktiven innebär att vissa väsentliga aspekter på tobaksfrågan kan lämnas utanför utredningen”. Utskottet gör här ett viktigt uttalande, nämligen att man förutsätter att socialstyrelsen vid utförande av det här uppdraget ger direktiven en mycket vid tolkning och beaktar möjligheterna till samarbete med andra myndigheter, särskilt skolöverstyrelsen. Utskottet understryker också att uppgiften är så angelägen att utredningsarbetet bör utföras skyndsamt. Mot den här bakgrunden anser utskottet inte att någon särskild påstötning i form av en skrivelse till regeringen är nödvändig. Men jag vill uttrycka den förhoppningen att man i kanslihuset denna gång noga läser och beaktar socialutskottets betänkande — bättre än vad som skedde med andra lagutskottets utlåtanden 1968 och 1970. När det gäller förslaget i en av motionerna om hälsovarning och varudeklaration på tobakspaketen säger utskottet att den frågan ingår i socialstyrelsens uppdrag. Utskottet uttalar att det finns anledning att räkna med att frågan om hälsovarning och varudeklaration blir föremål för överväganden och förslag inom en nära framtid. Herr talman, jag ber att få stryka under orden ”och förslag” och orden ”inom en nära framtid”. De står där inte av någon slump. Jag avslöjar knappast någon hemlighet om jag säger att utskottet ägnade just den här meningen en särskilt ingående diskussion. Dessutom vill jag tillägga som min personliga mening att någon svårighet att lägga fram förslag inom en nära framtid inte torde föreligga med hänsyn till att man i den frågan har mycket internationellt jämförelsematerial att gå till. I USA skall cigarrettpaketen sedan länge ha hälsovarning. I Norge har ett lagförslag i den riktningen lagts fram, i England har man träffat en överenskommelse mellan regeringen och tobaksindustrin om hälsovarning på paketen. Det finns många människor i vårt land som anser att tobakens skadeverkningar nu har varit kända så länge att man vill se konkreta åtgärder, inte bara utredningar. Här tror jag att vi har exempel på åtgärder som kan vidtas relativt snabbt i enlighet med utskottets skrivning. I motionen 761 — med undertecknare från de fyra stora partierna — föreslås att riksdagen skall besluta om begränsning av rökningen i offentliga statliga lokaler eller sådana lokaler där staten har lämnat bidrag till byggandet. Att man här har tagit upp bara de statliga lokalerna beror naturligtvis inte på att det skulle råda någon principiell skillnad mellan statliga lokaler och andra, när det gäller behovet av att visa hänsyn till dem som besväras av tobaksrök. Orsaken är självfallet att motionärerna har tänkt sig, att staten lättare kan påverka förhållandena som ägare eller bidragsgivare, utan att behöva tillgripa någon komplicerad lagstiftning. Staten skulle kunna gå före med gott exempel i arbetet för en god inomhusmiljö. Utskottet uttalar här uppfattningen att man i första hand bör söka nå en begränsning av rökningen på frivillig väg. Man tror att ökad upplysning kan ge vissa resultat i det avseendet. Personligen har jag den meningen att det kan bli vissa resultat, men att de tyvärr nog inte blir alltför imponerande. Genom kampanjer kan man uppnå en viss förbättring, men när andra frågor kommer i förgrunden är det risk för att förbättringen visar sig vara tillfällig och att den form av miljöförstöring, som rökning i offentliga lokaler innebär, åter kommer att växa i omfattning. Även om man alltså i första hand bör försöka med frivilliga metoder — och jag ber att få understryka att även orden ”i första hand” är ditsatta med avsikt — tror jag tyvärr att det på denna punkt blir anledning att återkomma med förslag till mer konkreta åtgärder för att få till stånd en bättre miljö. Det är möjligt att man då kan finna andra metoder än dem som anvisas i motionen — t.ex. sådana som inte särbehandlar statliga lokaler.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

Herr talman! Herr Romanus har ju gett en bra skildring av vad utskottet har gjort, och jag har egentligen inte någon anledning att fördjupa mig i de frågeställningar som här förts fram, eftersom utskottet är mycket positivt inställt till motionerna. Men jag kanske får göra ett par randanmärkningar med anledning av herr Romanus” inlägg. Det gäller det han tog upp sist, om rökningen i de offentliga lokalerna. Motionen 761 är ju egentligen begränsad till lokaler som är byggda med statsunderstöd. Jag är ingen vän av rökning i offentliga lokaler, men jag är medveten om att det är svårt att sätta stopp för detta, och när utskottet därför säger att vi vill ha en begränsning så till vida att man på frivillighetens väg skall pröva sig fram, så tror jag att det är den rätta vägen att gå. Det är nog inte lätt att få någon efterlevnad, om man skulle välja förbud, och dithän har inte vi velat gå. När det gäller frågan om märkning av cigarrettpaketen, så anser jag inte att man skall ha någon ödestro på att det blir bra bara man sätter på bilder som verkar avskräckande. Det är möjligt att de som röker tittar på de där bilderna i början, men efter hand försvinner nog de varningssignalerna till rökaren. Jag tror alltså inte heller detta är en väg som kan leda till några egentliga resultat. Ett par ord också beträffande de här båda utredningarna, Det är ju massmediautredningen som behandlar den ena delen och socialstyrelsen som behandlar den andra delen. Utskottet har mycket kraftigt understrukit att man hoppas att den utredning som socialstyrelsen skall göra ges vida direktiv och att det följaktligen också skall kunna lägga fram ett resultat inom en snar framtid som gör att de synpunkter som utskottet redovisar kan avsätta konkreta resultat. Herr talman! Jag har ingenting att tillägga utan nöjer mig med att yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det finns väl inte anledning till någon omfattande polemik i detta ärende. För att det inte skall råda något missförstånd ber jag ändå att få betona att jag tror inte det är några — vare sig motionärer eller andra — som är fångna i någon ödestro på att hälsovarningar på tobakspaketen kommer att i ett slag lösa de här problemen. Men detta är ju så allvarliga problem, att man får pröva alla de metoder som har kommit fram och se vad de kan leda till. Och det är otvetydigt att i USA har man lyckats nedbringa tobakskonsumtionen, och ett av de medel som man har satt in är just de här hälsovarningarna. Dessutom har metoden den fördelen — vilket kanske riksdagen gärna noterar — att den inte kostar så mycket att införa. Det kan ju vara roligt att uttala sig för en sådan reform. Utskottet är ju enigt om att man förväntar sig att frågorna blir föremål för närmare överväganden och förslag inom en nära framtid. När det gäller frågan om förbud eller inte är det självklart att vi alla så långt möjligt vill gå fram med frivilliga samlevnadsregler på olika områden. Men jag tror inte att man i detta fall bara kan överlämna frågan till den enskildes frivilliga beslut, för då blir det nog tyvärr så att de, som vill ha rökfri miljö, i regel får sitta emellan. Även om det inte i första hand är fråga om statliga ingripanden måste man nog ändå tänka sig regler, t.ex. av den typ som gäller för biograferna här i landet. I Sverige röker man som bekant inte på bio; i andra länder gör man det. I det fallet är det inte något frivilligt åtagande från rökarnas sida, utan det är ett beslut av biografägarna.
Herr talman! Herr Romanus konstaterar att Sverige i varje fall i visst avseende är ett föregångsland, därigenom att vi här inte röker på biograferna. Jag har ingenting emot att herr Romanus med sin antirökpropaganda åstadkommer det resultatet att man slutar att röka i alla offentliga lokaler. Men min fråga är ändå: Vill herr Romanus att vi skall införa förbud mot rökning i alla offentliga lokaler? För tydlighetens skull är det rimligt att vi får ett svar på den frågan.
Herr talman! Eftersom herr Karlsson i Huskvarna ställde en direkt fråga till mig skall jag besvara den. Jag står för uttalandet i utskottets betänkande, att i första hand bör vi försöka på frivillig väg. Men jag vill betona att orden ”i första hand” är ditsatta i mycket tydlig avsikt. Överläggningen var härmed slutad.

Herr talman! Vid förra årets riksdag avslogs med knapp majoritet ett par motioner med samma yrkande som i den motion vi nu behandlar, nämligen yrkandet om ett hälsocentrum i Vindeln. Den knappa majoriteten anförde i fjol att strävandena att förbättra sysselsättningssituationen i Vindelådalen främst borde inriktas på att lösa hithörande sysselsättningsproblem inom ramen för en totalplanering för området och att det ingav betänkligheter att bryta ut ett speciellt projekt sådant som det i motionerna föreslagna. Detta uttalande anser utskottet också vara giltigt i dag. Intressant i sammanhanget är dock, att för bara ett par veckor sedan avslog en majoritet av socialdemokrater och kommunister ett yrkande här i riksdagen, som skulle ha inneburit en totalplanering i Vindelälvsområdet. Det är förhoppningsfullt för oss som verkar för denna sak att hela socialutskottet nu står bakom uttalandet att sysselsättningsfrågorna bör lösas genom en totalplanering i Vindelälvsområdet. Utskottet pekar på att frågorna om turistanläggningar och friluftsområden i Norrland handlägges av en utredning, som den 3 april 1970 fick tilläggsdirektiv om att utarbeta ett program för turism och friluftsliv inom Vindelälvsområdet. I de direktiven finns emellertid ingenting sagt om rehabilitering och konvalescentvård, vilket intar en framträdande plats i den nu aktuella motionens förslag. Man talar om rekreation och motion och lägger då särskild vikt vid det när det gäller äldre och handikappade personer. Utredningen har vid en sammankomst i Norrland meddelat att man snart kommer att lägga fram ett turistoch friluftsprogram för Vindelälvsområdet. Av rapporten att döma kommer det att i allt väsentligt beröra fjällregionen. I dag kan man väl säga att det var ett stort misstag av den socialdemokratiska majoriteten att avslå förslaget om utredning av hälsocenter i Vindeln i fjol. Om man biträtt detta, kunde förslaget i dag ha varit prövat av den turistutredning som man nu i utskottet är enig om skall behandla motionen. Jag begärde ordet för att ställa en fråga till utskottets talesman. Några nya behov av tilläggsdirektiv antyds inte i utskottsuttalandet och har inte lämnats till utredningen. Av socialutskottets skrivning framgår det, enligt min mening, att det är tveksamt om utredningen kan uppta hela förslaget om ett hälsocentrum till seriös prövning. Utskottet säger nämligen: ”Av det anförda framgår att den i motionen förordade anläggningen skulle få en inriktning som i vissa avseenden har anknytning till de sakkunnigas uppdrag.” Jag instämmer i att direktiven endast i vissa avseenden har anknytning till vårt förslag när det gäller motion och rekreation, däremot inte när det gäller rehabilitering och konvalescentvård. Jag vill alltså ställa frågan till socialutskottets talesman: Anser utskottet att denna turistutredning, som föreslås erhålla motionen för behandling och utredning, med hänsyn till sina direktiv har möjligheter att seriöst pröva hela förslaget om ett hälsocentrum i Vindeln?

Herr talman!

Den problematik vi på detta sätt försöker komma till rätta med är sannerligen besvärlig. När man en gång i tiden resonerade om älvens utbyggande sade vi, som menade att det inte fanns annan sysselsättning, att det skulle bli hart när omöjligt att hitta någon ersättning. Och det har visat sig att det är mycket svårt att finna arbetstillfällen att sätta in i Vindelådalen. Vi har här arbetat fram ett förslag om ett häloscentrum i Vindeln, framför allt kanske för att försöka finna en lämplig sysselsättning för dem som bor i Vindelns kommun och där omkring. Det är ett projekt enligt vilket Vindeln skulle fylla den dubbla uppgiften att vara ett centrum för rekreation och att vara ett centrum för hälsouppbyggande. När Jan-Ivan Nilsson i Tvärålund här gör försök att dra en klar parallell med det ganska orealistiska projekt som i fjol diskuterades i den gamla riksdagen, nämligen förslaget om en kurortsanstalt i Vindeln, vill jag som huvudmotionär den här gången protestera. Det förslag som här föreligger kan naturligtvis förorsaka gränsdragningsproblem. Hälsosidan kan man givetvis säga är en uppgift för landstingen att klara. Den sida som hör till turism och rekreation är en sak som kan klaras genom statliga satsningar. Jag anser att utskottet behandlat motionen välvilligt. Utskottet föreslår att motionen skall överlämnas till den s.k. Arne Petterssonska utredningen, som ju har till uppgift att försöka finna olika objekt lämpliga att lokalisera till Vindelådalen. Jag tror att utskottet därvid har gått på en realistisk linje. Utredningens befogenheter sträcker sig nog så långt, att den kan gå utanför den snäva begränsningen till rekreation och motion och således även ta upp förslaget om ett hälsocentrum. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan, vilken jag har tolkat som mycket positiv för motionen.
Herr talman! Herr Nygren har tolkat utskottets betänkande alldeles riktigt: vi ser positivt på denna fråga. Jag vill gärna understryka att de ansträngningar som gjorts i Västerbottens län för att skapa sysselsättning i stället för den man gick miste om på grund av beslutet att icke utbygga Vindelälven är värda all respekt. Med de utgångspunkterna har utskottet handlagt denna fråga. När vi funderade på vad man skulle kunna tänka sig att göra åt motionen ansåg vi att det var riktigt att överlämna den till den utredning som sysslar inte minst med sysselsättningsobjekt för Norrland på turistsidan. Jag fick en direkt fråga av Jan-Ivan Nilsson huruvida jag ansåg att utskottets skrivning innebar, att den sittande utredningen seriöst skulle kunna ta upp motionen till behandling. Såvitt jag kan finna har utredningen alla möjligheter att göra det, eftersom den bl.a. skall syssla just med sådana ting som hör turismen till. Det är klart att frågan om ett hälsocentrum går litet utanför den ramen. Herr Nygren har redan framfört vissa funderingar om exempelvis landstingets möjligheter att ge anslag. Vilken bedömning utredningen kommer att göra på det området vill jag inte stå här och ge några utfästelser om, Det är utredningen själv som skall ta ställning i det fallet. Men såvitt jag kan förstå har utredningen alla möjligheter att göra en seriös bedömning av denna fråga. Herr Nilsson i Tvärålund försökte politisera frågan litet grand. Han sade att det var ett misstag av socialdemokraterna att de förra året inte röstade för motionen. Den utredning som herr Arne Pettersson är ordförande i skall snart lägga fram sitt första betänkande. Men det kommer att följas av flera. Jag är inte säker på att utredningen, om den förra året hade fått detta uppdrag, nu skulle ha varit färdig med det arbetet. Säkerligen hade så inte varit fallet. Detta är onekligen ett projekt som det gäller att fundera mycket på innan man definitivt bestämmer sig. Därför vill jag bestämt avvisa denna politisering av frågan. Jag skulle som en motreplik kunna säga, att nog finns det i dag annat för herr Jan-Ivan Nilsson att tänka på när det gäller sysselsättningen i Norrland.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

Herr talman! Jag begärde ordet närmast därför att jag hoppades att socialutskottets talesman skulle tolka ut någonting mera positivt ur utskottets skrivning än vad som framgår av ordalydelsen i utlåtandet. Jag tycker mig kunna konstatera att så har blivit fallet. Jag är mycket tacksam härför, eftersom jag bor i Vindelns kommun och har kännedom om problemen och förutsättningarna just i Vindelådalen. Herr Karlsson i Huskvarna säger att den Petterssonska utredningen har möjligheter att behandla frågor som rör turismen och allt vad som därtill hör. Ett hälsocentrum berör också andra frågor, men dem vill herr Karlsson inte uttala sig om. Jag vill ändå tolka herr Karlssons inlägg här så att han och utskottet avser att den åberopade utredningen skall ta de grepp som behövs även beträffande hälsofrågorna i detta projekt. Där kommer landstinget in, måhända riksförsäkringsverket och kanske också andra organ. Vad jag ville ha framtonat här är att denna fråga inte lastas av i en utredning, som inte har möjligheter eller ges möjligheter genom riksdags beslutet att behandla frågan seriöst. Jag förstår herr Karlsson så att man inom socialutskottet menar att man verkligen skall gripa sig an med denna fråga på ett allvarligt och seriöst sätt. Jag vidhåller att det var beklagligt att riksdagen i fjol inte fattade ett positivt beslut i denna fråga. Utskottet skriver självt: ”Vid förra årets riksdag avslogs två motioner, i vilka framställdes ett yrkande som är likartat med det nu behandlade.” Så var också förhållandet. När det gäller utformning och omfattning av denna verksamhet är det inte möjligt att här i riksdagen uttala någonting bestämt, utan det måste en utredning komma fram till. Det är alldeles riktigt att det finns väldigt mycket mer att göra för Norrland, Men man kan inte låta en god sak förspillas på grund av att den inte räcker till för allt. Detta är inte någon liten sak för Vindelådalen, som enligt min mening samhället — i detta fall närmast regeringen, eftersom regeringen är den som administrerar vårt samhälle — har ansvaret för. Det finns mycket annat att göra i Norrland. Det är ett riktigt påpekande. Vi hade många förslag härom för ett par veckor sedan, bl.a. när det gällde Vindelådalen, då en reservation nedröstades med knapp majoritet, som skulle ha inneburit den totalplanering som ånyo åberopas i detta utskottsbetänkande.

Att årets motion är bättre än fjolårets är jag den förste att skriva under på. Det har inte hindrat, tycker jag, utredningen från att pröva samma idé som framfördes i såväl fjolårets som årets motion. Vi skall dock inte fortsätta att gräla om detta. Vad jag åsyftade med mitt inlägg har jag uppnått. Därmed tycker jag att allt är bra tills vidare.
Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund säger att det hade varit uppmuntrande för befolkningen i Vindelådalen, om riksdagen redan i fjol hade gjort detta ställningstagande. Ja, Jan-Ivan Nilsson, men det finns också de som tycker att det skulle ha varit minst lika uppmuntrande om man hade byggt ut Vindelälven — det hade skapat mera sysselsättning än vad detta hälsocentrum någonsin kommer att göra. Vidare säger herr Nilsson att det är regeringen som är ansvarig. Då åberopar jag återigen det ärende som ligger på riksdagens bord, där regeringen föreslår utbyggnad av en viss del av vattenkraften i Norrland. Bland annat det parti som herr Nilsson är talesman för vägrar tydligen att gå med på det. Jag menar att man inte kan i den ena frågan anklaga regeringen för att den inte gör tillräckligt, för att sedan i en annan fråga gå emot regeringsförslaget. Det måste finnas någon konsekvens i uppträdandet också på oppositionssidan. Sedan bara ett ord om hälsocenter. För att det inte skall framstå för eftervärlden som om utskottet har utlovat någonting bör jag kanske poängtera att det givetvis är svårigheter förknippade med att anlägga ett hälsocentrum i Vindeln därför att det blir svårt att få läkare och annan personal dit. Den frågan får naturligtvis utredningen bedöma; jag har bara velat poängtera att det inte är så enkelt att man bara gör en ritning till en byggnad och tror att allting sedan skall vara klart. Det fordras också att det bedrivs någon verksamhet i byggnaderna, och därvidlag kan det uppstå svårigheter att få dit läkare och annan personal. Jag vill självfallet inte avskräcka någon, utan jag vill bara göra den betoningen för att ingen skall tro att det bara är att trycka på en knapp för att få det hela att fungera.
Herr talman! Allra först vill jag säga i mitt genmäle att varken Umeå universitet eller jag delar herr Karlssons uppfattning vad gäller möjligheterna att få läkare och annan kvalificerad personal — även mycket kvalificerade läkare och annan mycket kvalificerad personal — till ett hälsocentrum i Vindeln. Universitetet i Umeå har dessutom uttalat att ett hälsocenter i Vindeln skulle ha utomordentligt stor betydelse för forskningen på den förebyggande hälsovårdens område, en forskning som är underutvecklad i vårt land. Jag tror att vi inte har kompetens att här i riksdagen i dag uttala oss om att kvalificerad sjukvårdspersonal är svåranskaffad till Vindeln. Jag tycker liksom herr Karlsson i Huskvarna att det hade varit bättre att bygga ut Vindelälven — vi tillhör tydligen samma meningsgrupp i det avseendet. Men riksdagen fick inte pröva den möjligheten. Nu har vi att ta ställning till en sak i taget, och i kväll gäller frågan en utredning om hälsocentrum i Vindeln. Jag hoppas att detta förslag av socialutskottet har sin rot i den känsla av ansvar som 1967 års riksdagsuttalande bör medföra när det gäller den kompensation för mistade sysselsättningstillfällen som ett bevarande av Vindelälven skulle innebära.

Herr talman! De under senare år ökande socialhjälpskostnaderna är en källa till stor oro inom många kommuner. Det kan vara olika anledningar till att allt fler söker socialhjälp, men det är viktigt att genom en förbättrad statistik och specialundersökningar söka få bättre vetskap om vilka de grundläggande orsakerna är till att efter så långt socialdemokratiskt maktinnehav i landet så många tvingas söka socialhjälp. Denna fråga behandlas i föregående utskottsbetänkande om viss statistik inom socialvården, utskottets betänkande nr 23. Men samtidigt som undersökningar görs om orsakerna finns det all anledning att försöka begränsa kostnaderna. I motionen 793 har lämnats ett uppslag till en sådan begränsning, nämligen att den frivilliga socialhjälpen inte skulle få utgå med högre belopp per person och år än en ensamstående pensionär får i folkpension. Nu skall erkännas att motionsyrkandet inte borde ha begränsats till den frivilliga socialhjälpen utan det borde kanske ha utsträckts till socialhjälpen i sin helhet, främst med anledning av svårigheterna att klart avgränsa den frivilliga socialhjälpen från den obligatoriska — en begränsning till den frivilliga hjälpen kanske ger alltför höga belopp i vissa fall. I socialdepartementets betänkande ”Socialhjälpen i län och kommuner 1967” finns en rad argument för att någon form av begränsning av socialhjälpen bör komma till stånd. Där redovisas att mätt i 1967 års penningvärde ökade socialhjälpskostnaderna från 132 miljoner kronor år 1917 till drygt 209 miljoner kronor år 1967 — observera att det var i samma penningvärde. Denna ökning skedde trots att socialförsäkringssystemet nu är mycket väl utbyggt jämfört med vad det var för 50 år sedan. Socialhjälpskostnaderna har dessutom ökat mycket kraftigt åren efter 1967. Kostnadsökningen från år 1967 till år 1968 var drygt 20 procent. Det finns de som menar att de belopp som ges ut av kommunerna i de flesta fall är små och att de endast i undantagsfall kan uppgå till det belopp som utgår i folkpension. Så är det väl också i de flesta fall. Men de uppgifter som finns i 1967 års socialhjälpsundersökning visar också på en annan sida. Folkpensionen till ensamstående utgår med 90 procent av basbeloppet. 90 procent av basbeloppet var 4 950 kronor från januari till mars 1967 och från april till årets slut 5 130 kronor. Årsgenomsnittet låg alltså det året på 5 085 kronor. I den här undersökningen anförs att ungefär 5 procent av samtliga hjälpfall år 1967 fick 5 000 kronor eller mer.

I en av de i undersökningen redovisade kommunerna hade socialhjälpstagarna i genomsnitt fått ut 6 258 kronor, vilket alltså var drygt 1 000 kronor över folkpensionen till ensamstående per år. Trots det konstateras i undersökningen att det statistiska underlaget inte gör det möjligt att slå fast i vilken utsträckning samma personer berörs av olika socialvårdsfunktioner. En exakt statistik skulle troligen visa att enstaka personer fått ganska stora belopp. I 1968 års socialhjälpsundersökning redovisas 4 722 undersökta fall under maj månad 1968. Av dessa hade inte mindre än ett 40-tal fått ut mer än 1600 kronor under maj månad 1968. Per år skulle det, med samma summor per månad, bli minst 19 000 kronor. Av dessa människor var flera enstamstående utan barn och av de redovisade fallen hade ca en fjärdedel fått summor som klart översteg ensamståendes folkpension. Förvirringen när det gäller normer för vilka belopp som skall ges i socialhjälp tycks vara stor. I 1967 års socialhjälpsundersökning redovisas efter vilka normer kommunerna betalar ut socialhjälp. Vissa kommuner använder den interkommunala ersättningstaxan, andra fokpensionsnivån, andra åter existensminimum eller, för barn, bidragsförskottsbelopp, och vissa kommuner har inga som helst riktlinjer. Det finns många som talar om alla dem som behöver hjälp, och visst finns också sådana som verkligen är behövande. Men vi måste också tänka på alla dem som i smuts och svett skall slita ihop alla de skattepengar som behövs. Försöker vi inte begränsa utgifterna, kan samhällsekonomin bli så undergrävd och skatterna så höga att vi behöver sociallön allesammans. Motionens syfte är att få till stånd en begränsning av det högsta belopp per år som skall få betalas ut i det enskilda fallet. Det är troligt att en sådan begränsning kan göras även med annan utformning än den som skisserats i motionen, Men med den kostnadsutveckling som nu sker på det sociala området är det viktigt att frågan tas upp. Nu menar utskottsmajoriteten att en begränsning skulle binda kommunernas handlande och att motionen därför bör avslås. Om detta resonemang alltid fördes när det gällde skyldigheter för kommunerna skulle jag ha större förståelse för det. Då vore det konsekvent. Men när det gäller att lägga på kommunerna skyldigheter som kostar mer skattepengar, då har jag inte hört det argumentet. Emellertid har socialutredningen till uppgift att allsidigt och förutsättningslöst pröva den framtida socialvårdens målsättning och organisation och att utforma regler för den. I gårdagens interpellationsdebatt i dessa frågor erinrade också socialministern om socialutredningens uppdrag att göra en översyn av den kommunala socialvårdens framtida utformning. Det uppdraget innefattar även socialhjälpen, och det tillhör utredningens uppgifter att pröva den viktiga frågan hur denna hjälp skall utformas för att på bästa sätt fylla sin uppgift inom en framtida socialvård. Vi reservanter anser att detta är skäl för att motionen nu inte föranleder någon åtgärd. Vi förutsätter nämligen att frågor om olika vägar att begränsa kostnaderna måste tas upp av utredningen. Det är när det gäller motiveringen för att inte motionen skall föranleda någon åtgärd som vi skiljer oss från utskottsmajoriteten. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Jag vill säga till herr Åkerlind att så litet skiljer det ändå inte på utskottsmajoritetens och herr Åkerlinds syn på socialhjälp. Det är ett svalg befäst mellan hur vi betraktar socialhjälpen och hur herr Åkerlind gör det. Men herr Åkerlind har ändrat sin attityd en hel del från januari månad, då han skrev motionen. För att det till eftervärlden skall stå fast vad motionen innehåller skall jag be att få läsa ett valt stycke ur den — jag ber om ursäkt, stenografer, att jag gör det, men det skall inte bli så långt. Herr Åkerlind skriver i motionen: ”Skattetrycket i vårt land blir för varje år allt svårare. Samtidigt finns det många eftersatta områden där större ekonomiska resurser skulle behövas. Därför måste allvarliga försök göras att begränsa kostnaderna på de områden där möjligheter finns att göra detta. Ett sådant område är den kommunala socialhjälpen. I många kommuner har den frivilliga socialhjälpen givits mycket generöst, vilket har resulterat i att de kommunala kostnaderna för verksamheten rakat i höjden på ett oroväckande sätt. En generös bidragsgivning är inte heller till särskilt stor hjälp för dem som verkligen är i nöd och behöver hjälp att komma till rätta med tillfälliga problem. De drar sig för att utnyttja möjligheterna. Tyvärr utnyttjas dessa alltför ofta i stället av samvetslösa som försöker att i alla lägen utnyttja ”samhällets” generositet till bristningsgränsen. Även om det inte sker i flertalet fall så är det ändå tillräckligt många fall för att allmänheten skall bli upprörd över användningen av skattemedel.” Där har alltså herr Åkerlind inför all framtid visat hur mörkblå han i själva verket är i sin syn på socialhjälpen. Vi vill från utskottsmajoritetens sida säga ifrån att också vi inser att man skall se till att skattemedel inte bara används till socialhjälp. Det är ju inte fråga om detta. Naturligtvis skall man också noggrant pröva sådana saker. Själva grundsynen att människor som behöver hjälp skall ha hjälp är utskottsmajoriteten helt enig om, och det är beklagligt att herr Åkerlind inte har kunnat följa med när det gäller de förslagen. Men jag förstår att herr Åkerlind har lyssnat alltför mycket på sin partiledare när denne talat om de 30 miljarderna som går till socialvården i vårt land. Han har givetvis varit alltför mycket bunden vid det uttalande som moderatledaren gjorde, och så har det blivit på det här sättet. Men i själva verket är det ju bara en försvinnande liten del av de pengar som går till sociala ändamål som används till socialhjälp. Socialminister Aspling omtalade i måndags att enligt en statistik från 1969 hade 4,9 procent av befolkningen socialhjälp längre eller kortare tid. Ofta gällde det kort tid — märk det, herr Åkerlind! Det är följaktligen inte på det sättet att det är understödstagare som står och väntar på att få pengar av socialvårdsbyråerna, utan i de allra flesta fall rör det sig om människor som verkligen har det besvärligt, och samhället måste se till att de får den hjälp och den trygghet som de kan behöva. Jag hälsar naturligtvis med tillfredsställelse att herr Åkerlind i maj månad är betydligt mjukare i sin formulering när han gör sin reservation än han var när han skrev motionen i januari. Så mycket har i alla fall skett när det gäller uppfostringen av herr Åkerlind under de månader som förflutit sedan riksdagen började. Herr talman! Det här kan egentligen räcka för att slå fast att de människor som behöver hjälp av socialvården skall ha hjälp, och utskottsmajoriteten vill klart säga ifrån att det inte får tubbas i det avseendet. Sedan får jag kanske säga till herr Åkerlind att det ändå är kommunerna det gäller. Det är de som skall betala ut bidragen och hjälpen, och då måste ändå kommunerna ha rätt att forma sin egen bidragsgivning efter de beslut som de finner lämpliga att fatta. Att man över kommunalmännens huvuden skall vara med om att fatta beslut tycker jag inte är rimligt.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

Herr talman! Jag är naturligtvis tacksam för den uppfostran jag kan få av ordföranden i socialutskottet herr Karlsson i Huskvarna, till den verkan det hava kan, Men efter att ha hört herr Karlsson vet jag inte om jag egentligen behöver någon sådan uppfostran. Herr Karlsson säger nämligen att socialhjälpen skall vi ge till dem som verkligen behöver den och att de som verkligen behöver hjälp också skall ha hjälp. Ja, därom finns inga delade meningar oss emellan. De som verkligen behöver skall ha hjälp, men vad jag är ute efter här är att man skall försöka begränsa överdrifterna. Därefter säger herr Karlsson att man inte skall fatta beslut över huvudet på kommunerna. Nej, om herr Karlsson liksom övriga socialdemokrater och företrädare för utskottsmajoriteten alltid resonerade på det sättet, skulle jag vara tacksam. Om ni alltid tidigare hade resonerat konsekvent på det sättet i alla frågor, där man pålagt kommunerna kostnad efter kostnad och sagt att kommunerna måste klara dem men har överlämnat åt kommunerna att skaffa pengar, skulle jag ha haft full förståelse för det resonemanget. Det är egendomligt att man när det gäller att lägga på nya kostnader inte är rädd för att fatta beslut över kommunernas huvud men att man när det gäller att försöka begränsa kostnaderna genast är upprörd över att det skall fattas beslut över huvudet på kommunerna. Vidare gick herr Karlsson inte alls in på vad som här är huvudfrågan, nämligen att socialutredningen skall titta på dessa spörsmål. Det är det som är skälet till att det inte finns anledning att yrka bifall till motionen. Vi förutsätter att socialutredningen måste komma in på dessa frågor i sitt arbete.
Herr talman! Då herr Åkerlind talar om att vi har lagt på kommunerna stora kostnader, vill jag säga till herr Åkerlind att han måste skilja detta från vad jag sade att det här gällde, nämligen kommunernas lagliga rätt att själva besluta om de uppgifter som ankommer på en kommun. Det är självklart att kommunerna själva, utan några pekpinnar från herr Åkerlind, skall klara dessa uppgifter. Det är riktigt att riksdagen beslutat om reformer på bl.a. skolans område, som kostar pengar för kommunerna. Men herr Åkerlind glömmer å andra sidan att kommunerna får stora belopp från staten i skatteutjämningsbidrag, bortåt 2 miljarder kronor, vilket är en utomordentligt god kompensation och ibland en stor överkompensation till kommunerna. Börjar man föra debatten på det planet, finns det säkerligen också möjlighet att bevisa att staten där har gjort stora insatser för kommunerna. Vidare tycker jag att det är egendomligt att herr Åkerlind när det gäller kommunalmännen betygsätter de egna partivännerna ute i kommunerna, som inte är riksdagsmän, på ett sätt som innebär att de inte skulle duga att fatta beslut om hur den kommunala socialhjälpen skall utformas, utan att man måste göra det i riksdagen. Herr Åkerlind talar i sin motion om överdrifter och menade att man betalade ut alldeles för mycket i socialhjälp. Jag medger att det självklart finns fall, där överdrifter eller övertramp har förekommit, men om herr Åkerlind tittar på alla de människor som har socialhjälp skall han finna, att det sannerligen inte är många som får ut mera än de har rätt till. Om övertramp förekommer, skall de beivras, och det ankommer på de kommunala tjänstemännen och förtroendemännen att pröva de frågorna. Men jag vill kraftigt säga ifrån att de människor som är berättigade till hjälp — och herr Åkerlind vill nagga också deras bidrag i kanten — skall ha rätt att få allt det stöd de behöver av samhället. Man får inte genom motioner av detta slag villa bort begreppen och säga att många får bidrag som de egentligen inte skulle vara berättigade till.
Herr talman! Jag har litet svårt att förstå herr Karlssons i Huskvarna och utskottsmajoritetens rädsla för att den här frågan skall tas upp av socialutredningen. Jag finner det helt naturligt att utredningen tar upp den här saken, och det måste väl vara uttryck för rädsla när man så våldsamt går till angrepp mot argumentet att frågan skall behandlas av socialutredningen. Vilka vägar utredningen sedan kommer att gå för att eventuellt få fram ett resultat — så som här har skisserats eller på annat sätt — blir ju utredningens sak. Men man behöver väl inte vara rädd för att frågan behandlas i en utredning?
Herr talman! Nej, vi är inte rädda för det. Men, herr Åkerlind, den utredningen tillsattes långt innan motionen skrevs, och den har i uppdrag att utreda just de frågor som herr Åkerlind i sin reservation nu vill hänvisa till utredningen.